Herr talman! Bara några randanmärkningar till. Herr Gustavsson i Alvesta! Verkligheten — och jag antar att verkligheten inte är särskilt mycket annorlunda i Småland än vad den är på andra håll i landet — är ju ändå den att vi lever i ett samhälle där våldet är en del av denna verklighet. Det går en utomordentligt rolig TV-serie f.n. som heter Raskens och som skildrar livet i Småland för 100 år sedan, och den är ju gjord med svenska pengar, fru Lantz. Men fri från våld är den inte, eftersom den skildrar den verklighet där soldaten Rask levde —- och den var brutal. I vissa hänseenden är verkligheten fortfarande brutal. Jag menar att det skulle vara helt oriktigt att undanhålla barnen den delen av verkligheten — den hör till den värld vi lever i. Därför är det enligt min mening nödvändigt att resonera betydligt vidare kring dessa frågor än vad ni gör. Det är viktigt att i skolans arbete, i studiecirklar, i barnoch ungdomsorganisationer och folkbildningsarbetet diskutera de livsvillkor som vi människor har i samhället. Dem vill vi självfallet på olika sätt förbättra i riktning mot större solidaritet, större ansvar, större kritik mot billig kommersialism osv. Jag antar att herr Gustavsson efter alla dessa ord är villig att i de sammanhang när vi ställer förslag till åtgärder — för det fattas inte sådana i den här kammaren, herr Gustavsson — medverkar till att de blir genomförda. Sedan vill jag bara igen framhålla att vi har ett avtal med Sveriges Radio. Ni låtsas som om det inte finns. Det vore väldigt intressant om ni talade ur skägget. Ni talar rent allmänt om att det väl borde gå att göra någonting — några initiativ borde väl kunna tas gentemot Sveriges Radio. Det vore intressant att höra vad ni är beredda att rekommendera. Personligen har jag tagit det initiativ som är det enda som går att ta enligt min mening, nämligen att, när vi står inför en ny avtalsperiod beträffande Sveriges Radio, låta en utredning gå igenom erfarenheterna av den nuvarande avtalsperioden och föreslå eventuella förändringar. Det är ett mycket konstruktivt initiativ, tycker jag. Där deltar företrädare för olika politiska partier, och jag hoppas att de skall kunna ge oss en ganska hygglig vägledning för hur den nya avtalsperioden skall se ut. Men jag kan försäkra herr Gustavsson att jag inte för några samtal med Sveriges Radio om hur dess programpolitik skall vara utformad, för det hör helt enkelt inte till min uppgift.
Herr talman! Det går inte att förneka att våldet tyvärr finns runt omkring oss i samhället dagligdags. Just därför att våldet är en sådan påtaglig del av verkligheten i dagens svenska samhälle behöver ju inte massmedia ytterligare breda på med underhållningsvåld. Det är därför jag har ställt den här frågan: Tänker herr Zachrisson ta något initiativ för att åtminstone nedtona underhållningsvåldet i programutbudet? Det är ju entydiga forskningsresultat som har framkommit och som dokumenterar de skadliga effekterna av underhållningsvåldet. Då vore det befogat med en litet seriösare syn på det här problemet än vad herr Zachrisson presenterar här.
Herr talman! Jag förstår att herr Zachrisson måste gå tillbaka hundra år i tiden för att hitta någonting som kan vara motivering för att han inte vill göra en förändring. Nu är det väl ändock så att vi bör diskutera utifrån dagens situation. Jag är medveten om att vi har våld i samhället, men herr Zachrisson utgår i sitt resonemang från att vi skall ha TV-våldet för att visa en verklighet. Detta innebär ju att vi förstärker de våldstendenser som finns i samhället, vilkas mönster i allra största utsträckning kommer utifrån och inte hör samman med det samhälle som vi lever i. Herr Zachrissons resonemang är också mycket märkligt när han menar att eftersom det är på det här sättet måste vi, som han yttrade i sitt första inlägg efter interpellationssvaret, skapa en sådan skola och sådana andra aktiviteter att vi får en kritisk instans för att diskutera och för att möta våldstendenserna. Med andra ord: Först tänder man på och sedan måste man rycka ut med brandkåren för att försöka släcka.

Herr talman! Herr Green har frågat mig dels om jag anser att de informationsoch utbildningsinsatser som planeras av socialstyrelsen och Svenska kommunförbundet i samband med förskolereformen är i överensstämmelse med de i folkbildningsförordningen angivna intentionerna för folkbildningsarbetet, dels hur jag ser på det förhållandet att utöver det till socialstyrelsen anvisade särskilda anslaget vissa med utbildningsoch informationsåtgärderna förenade kostnader kommer att belasta folkbildningsanslaget. Jag vill först påminna om att det ankommer på skolöverstyrelsen att utfärda anvisningar om tillämpningen av folkbildningsförordningen. De bestämmelser som citeras i interpellationen står inte i folkbildningsförordningen, som regeringen beslutar om, utan i skolöverstyrelsens anvisningar till den. Det är också skolöverstyrelsen som bedömer hur förordningen bör tillämpas, om det skulle uppstå tveksamhet om tolkningen i något enskilt fall. Jag vill dock redogöra för de allmänna principer som gäller. Riksdagen beslutade år 1963 om de mål som fortfarande gäller för det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. Då betonade man bl.a. att folkbildningsarbetet skall vara helt oberoende av direktiv från stat och kommun, organisationer och enskilda, och att det fritt skall kunna utvecklas och anpassas efter behov och förutsättningar hos de människor det vänder sig till. För all statsbidragsberättigad studiecirkelverksamhet gäller självfallet folkbildningsförordningens bestämmelser om att grundmaterial och cirkelledare skall vara godkända av studieförbund. Beträffande personalutbildning vill jag också nämna att regeringen genom beslut den 27 maj 1970 meddelade vissa riktlinjer som skulle beaktas när skolöverstyrelsen utfärdade anvisningar till folkbildningskungörelsen. Riktlinjerna finns återgivna i en promemoria , Bidragsvillkor och avgränsningsfrågor i studiecirkelverksamheten som utarbetats inom utbildningsdepartementet. I denna promemoria sägs bl.a. att statsbidrag till intern utbildning och inskolning inte kan utgå över anslaget Bidrag till studiecirkelverksamhet. I den mån studiecirklar med yrkesutbildande syfte skall erhålla statsbidrag bör verksamheten vara helt oberoende av de företag vars anställda verksamheten kan vända sig till. Studiecirklarna bör alltså inte anordnas i samarbete med något företag. Verksamheten skall vara öppen för alla och ha ett allmängiltigt syfte och ämnesinnehåll. Detta gäller även personalutbildning som anordnas av eller på initiativ av kommuner.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på interpellationen. Anledningen till att interpellationen framställdes är att viss tveksamhet råder inom studieförbunden beträffande vissa gränsdragningsfrågor, speciellt när det gäller studiecirkelverksamhet med yrkesutbildande syfte. Som bekant blir det mer och mer vanligt att kommuner och även företag använder sig av studieförbundens kunnande och erfarenhet för viss form av yrkesutbildning. Det är ju uppgifter som studieförbunden kanske har de bästa förutsättningarna för att klara på ett tillfredsställande sätt. Utöver den verksamhet som nämns i interpellationen har Kommunförbundet även ute i kommunerna nu startat en utbildning för personal inom åldringsvården, och även den här gången har Kommunförbundet rekommenderat kommunerna att undersöka möjligheterna att bedriva den verksamheten i studiecirkelform. Jag tror också att man med utbildning i just den formen har förutsättningar att nå ett mycket bra resultat. Men problemet för studieförbunden är att denna verksamhet ibland hamnar snubblande nära vad man skulle kunna kalla för intern företagsutbildning. Tyvärr måste man konstatera att den promemoria från 1970 som skolöverstyrelsen hade att beakta vid utfärdandet av anvisningar till folkbildningskungörelsen i dag redan är till vissa delar urholkad. För att undvika onödiga missförstånd anser jag det vara mycket angeläget att en översyn där snarast kommer till stånd.

Sedan är jag emellertid medveten om att detta ibland skapar vissa bedömningssvårigheter, och det är en av anledningarna till att jag har tillsatt ett utredning om vissa folkbildningsfrågor. Jag tar för givet att just den här saken kommer att vara en av de punkter som utredningen med intresse kommer att ägna sig åt och att den kommer att ge oss förslag på åtgärder för att förbättra möjligheterna att göra en fungerande gränsdragning mellan vad man skulle kunna kalla för intern utbildning och fritt och frivilligt folkbildningsarbete.

Centerpartiets partigrupp har anmält fru Hammarbacken som suppleant i konstitutionsoch försvarsutskotten. Eftersom herr Pettersson i Örebro är ledamot i försvarsutskottet och suppleant i konstitutionsutskottet kan valet ske med tillämpning av det förenklade förfarande som anges i 7 kap. 1235 riksdagsordningen. Med stöd av denna paragraf förklarar jag härmed fru Hammarbacken vald till suppleant i konstitutionsutskottet och försvarsutskottet.

Herr talman! Herr Larsson i Staffanstorp har frågat chefen för jordbruksdepartementet om han är beredd att redovisa när förslag som syftar till en rättvisare fördelning av kostnadsansvaret för vattendragens vård kan föreläggas riksmötet. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. I september 1973 avlämnade vattenlagsutredningen ett delbetänkande med förslag till lag om vattenförbund. Utredningen anser att det med hänsyn främst till frågan om underhållet av vattendragen finns behov av en lagstiftning om samverkan mellan alla berörda vattenintressen. Gällande ordning innebär att det f. n. är jordbruksintresset som kan komma att ensamt få svara för underhållet av ett vattendrag, dvs. att genom rensningar bibehålla vattendragets avbördningsförmåga. Detta har upplevts som en påtaglig orättvisa. Utredningens förslag innebär att även andra intressenter som påverkar vattendraget genom avloppsutsläpp eller på annat sätt kan åläggas ett kostnadsansvar för vattendragens vård och underhåll. Utredningens förslag bearbetas f.n. inom justitiedepartementet. Jag delar uppfattningen att gällande rättsläge är otillfredsställande. Svårigheten är emellertid att finna en norm för en rättvisare kostnadsfördelning. Under förutsättning att denna fråga kan lösas kommer förslag till lagstiftning om vattenförbund att föreläggas riksdagen senare i år.

Herr talman! Jag vill rikta ett uppriktigt tack till justitieministern för hans svar på min fråga. Jag är särskilt tacksam för att det i svaret konstateras att gällande rättsordning inte är tillfredsställande. Det har faktiskt varit en rätt stor angelägenhet att få bättre förhållanden till stånd när det gäller lagstiftningen om dessa vattenrättsfrågor.

Därför är vi naturligtvis tacksamma för att förhållandena blir bättre, och det syftar också utredningen till med sitt förslag, som presenterades 1973. Jag vill uttala den förhoppningen att problemen skall kunna lösas på ett rättvist och tidsenligt sätt. Som lagstiftningen nu är utformad är den faktiskt inte tidsenlig. Och jag vill till slut, herr talman, uttala även den förhoppningen att dessa problem skall kunna lösas så snart som möjligt. Det har nämligen, herr justitieminister, förmärkts rätt stor oro bland dem som är berörda av dessa förhållanden.

Herr talman! Utformningen av partistödet skiljer sig som bekant mellan staten och primäroch sekundärkommunerna. Medan vi numera på riks planet har dels ett grundstöd för varje parti som är representerat i riksdagen, dels ett mandatstöd, finns på det kommunala planet inte den möjligheten, även om kommunerna själva skulle vilja införa denna form av partistöd. Det här är från principiella synpunkter mycket tvivelaktigt. Om man har inställningen att ett kombinerat grundoch mandatstöd är det mest rättvisa och lämpliga, bör detta rimligen gälla såväl på riksplanet som på det kommunala planet. På annat sätt kan man inte tolka det beslut som togs för några år sedan att på riksplanet införa både ett grundstöd och ett mandatstöd. Att frågan inte har varit högaktuell de senaste åren beror på att partistödsutredningen, som arbetat fram det nuvarande systemet, 1972 föreslog en kompromiss som riksdagen accepterade. Den bestod i att vi skulle införa ett grundbidrag och ett mandatbidrag på riksplanet, medan vi på det kommunala planet inte skulle göra någon förändring. Där skulle den gamla ordningen gälla också i fortsättningen. Överenskommelsen 1972 begränsades emellertid till att gälla t.o.m. valperioden 1974-1976. Den perioden löper ut inom kort, dvs. i och med valet i september. Därefter finns det inga bindningar partierna emellan, som hindrar att man tar itu med arbetet att försöka konstruera ett lämpligt och rättvist partistödssystem på alla tre nivåerna. Principen med både grundbidrag och mandatbidrag är rättvisare än om man bara har ett mandatbidrag.

Detta talar för att en relativt stor del av det samlade partistödet bör utgå i form av ett grundbidrag. Det är moderata samlingspartiets principiella linje, som vi har förfäktat under en följd av år. När nu överenskommelsen mellan de politiska partierna löper ut är det självklart, enligt mitt sätt att se, att man tar itu med partistödets utformning på de olika nivåerna. I det sammanhanget ter det sig naturligt att man särskilt tar upp frågan om att på det kommunala planet också införa någon form av grundstöd. På så sätt får vi ett likformigt system på alla tre nivåerna. En sådan här översyn tar naturligtvis en viss tid. Därför är det lämpligt att riksdagen nu uttalar sig för tillsättandet av en dylik utredning. Det bör sedan ankomma på denna utredning att i detalj föreslå utformningen av det kommande stödet. Utskottet vill inte gå med på detta men har litet svårt att reda ut begreppen. Utskottet pekar på att frågan om ett kommunalt partistöd med en annan utformning inte kan prövas isolerad. Just det! Det är detta som reservationen tar fasta på. Reservationen uttalar sig nämligen för att frågan i sin helhet görs till föremål för en översyn. Men med hänvisning till en överenskommelse, som inte längre gäller efter september i år, avstyrker utskottsmajoriteten kravet på en sådan utredning. En översyn av detta slag tar väl minst något år, varför någon som helst risk för en kollision med nu gällande överenskommelse mellan partierna inte finns. Herr talman! Vi vet alla utifrån landsting och kommuner att med den nuvarande konstruktionen kan fördelningen av partistödet bli högst olika. Ta t.ex. Kalmar läns landsting, där folkpartiet får 14 000 kr., medan socialdemokraterna får 406 000 kr. Man har precis samma antal väljare att bearbeta. Det nuvarande partistödet leder till så många orättvisor i kommunala sammanhang att det är hög tid att riksdagen nu tar ställning till hur utformningen skall bli i framtiden. Fyra av kammarens fem partier torde principiellt vara för en översyn av stödet och ett införande även i kommuner och landsting av ett system med både grundbidrag och mandatbidrag. Min fråga till dessa fyra partier är: Har man ändrat uppfattning i principfrågan och i så fall varför?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

Herr talman! I en demokratisk stat som vår med det representativa systemet väl utvecklat är det ett livsvillkor att de politiska partierna har goda arbetsmöjligheter för att utgöra kontaktyta mot de många människorna och kanalisera folkets idéer och uppfattningar i samhällsarbetet. Utöver ett självklart personligt engagemang från medlemmar och sympatisörer är de ekonomiska förutsättningarna mycket avgörande för verksamheten och dess omfattning. Genom åren har de ekonomiska resurserna för partierna varit synnerligen ojämnt fördelade partierna emellan. För de partier som har fått pengar över företagsanslag eller kollektivavgifter har de ekonomiska resurserna många gånger varit bättre än för de partier som helt fått lita till medlemmars och sympatisörers enskilda insatser. Inte minst det parti som jag representerar har fått erfara att bekymren kan vara stora när resurserna är knappa. Det är därför glädjande att det nu råder total enighet om att samhället skall gå in på olika nivåer och garantera partierna ekonomiska förutsättningar för deras verksamhet. Självklart får detta stöd från samhället inte samtidigt innebära att samhället på något sätt påverkar partiernas inre arbete och verksamhet. Även härom råder full enighet. Det statliga partistödet har nu en tioårig historia; det var år 1966 som stödet infördes. Redan vid det tillfället var det livliga debatter dels om stödet som sådant — då var inte enigheten lika stor som den är i dag —- dels om konstruktionen av stödet. Diskussionerna fortsatte också 1969, när vi fick beslutet om regler för kommunalt partistöd. Särskilt centern förde vid det tillfället de åsikterna till torgs att det borde vara en konstruktion med dels ett grundbidrag, dels ett till mandaten relaterat stöd. En utredning, 1971 års partistödsutredning, tillsattes, som hade att ta itu med konstruktionen av partistödet på alla tre nivåerna. Partistödsutredningen gjorde också i sitt betänkande en ordentlig analys av dessa problemställningar. Särskilt togs diskussioner upp om hur ett grundbidrag på den lokala nivån — alltså i kommunerna — skulle konstrueras och vilka verkningarna av ett grundbidrag på den nivån skulle bli.

Men det förekom även en intensiv debatt, som också redovisas i utredningens betänkande, beträffande riskerna eller svårigheterna med att införa grundbidrag, på den primärkommunala nivån icke minst. Ett skäl var att ett grundbidrag kunde åstadkomma en partisplittring på det kommunala planet som inte skulle vara önskvärd. På riksplanet har vi de s.k. spärrarna, medan det inte finns sådana på det primärkommunala planet. Det skulle självfallet kunna betyda att olika partier kunde dela upp sig i grupper för att därigenom ta ut grundbidrag. Detta skulle kunna skapa stor förvirring i det politiska arbetet på det kommunala planet. Efter dessa funderingar, som finns redovisade i utredningens betänkande, enades utredningen slutligen om att införa ett grundbidrag på den statliga nivån, vilket vid det tillfället utgjorde 1,5 milj.kr., till de i riksdagen representerade partierna. Det var en enig utredning som framlade det förslaget, och eftersom jag själv tillhörde utredningen vill jag säga att det ställningstagandet skedde mot bakgrund av de svårigheter jag här tidigare har redovisat när det gällde att konstruera ett grundbidrag på den primärkommunala nivån. Det var så att när vi kunde enas, och när riksdagen senare antog förslaget, om ett grundbidrag på den statliga nivån var det två fördelar som man vann med detta, nämligen för det första att det då blev klart vilka partier som skulle ha stöd också på den regionala och kommunala nivån och för det andra att staten betalade hela grundbidraget. Självfallet uppfattade jag vid det tillfället konstruktionen så, att det statliga grundbidraget skulle täcka alla tre nivåerna och att det därmed skulle inom partierna slussas ner pengar på det sätt som partierna själva ansåg rimligt. Nu har också det statliga grundbidraget fr.o.m. förra året höjts till 2025 000 kr. Det är naturligtvis riktigt att en sådan nödvändig höjning därvidlag har kommit till stånd. Överenskommelsen mellan partierna i utredningen — som senare togs av riksdagen — innebär, som herr Björck i Nässjö redan har sagt här ifrån talarstolen, att reglerna skulle gälla fram t.o.m. valperioden 1974-1976. Utskottet har för sin del velat manifestera detta med den skrivning som här föreligger. Självfallet är det först efter 1976 års val man har anledning att ta upp diskussioner om konstruktionerna av partistödet på alla nivåer, om man så önskar. Det är väl ungeför den bedömningen som de övriga fyra partierna — alltså utöver moderaterna — har enats om i utskottet, och det är den som ligger bakom utskottets hemställan till kammaren, vilken jag ber att få yrka bifall till.
Herr talman! De problem som är förknippade med partistödets utformning redogjorde herr Boo delvis för. Jag är också medveten om dem, men det är just de problemen en sådan här utredning skall ta upp. Sedan måste jag ställa ett par frågor. Överenskommelsen 1972-1976, som det här har refererats till, kan rimligtvis inte gälla för all framtid. Min fråga till herr Boo är: Hur länge skall den gälla? Nu säger herr Boo att den här frågan får vi ta upp efter 1976 års val. Det nuvarande partistödet gynnar partier som är ganska stora, medan det missgynnar de små. Är det meningen att vi skall avvakta 1976 års val för att se hur stora partierna råkar vara innan vi vågar ta ställning till saken? Min fråga blir också: Har centerpartiet och de andra partierna i kammaren ändrat principiell uppfattning, eller står ni fortfarande fast vid att man också inom landstingen och i kommunerna skall ha ett partistöd som består av dels ett grundbidrag, dels ett mandatbidrag?
Herr talman! Jag vill svara herr Björck i Nässjö på det sättet, att överenskommelsen självfallet gäller minst fram t.o.m. 1976 års val; det står också i utskottets betänkande. Jag tycker nog ändå att herr Björck gör det litet för lätt för sig. Vi hade precis samma diskussion 1969-1971 som herr Björck nu tar upp angående grundbidrag till partier på regional och lokal nivå. Det var därför 1971 års partistödsutredning kom till, det var därför utredningen så ingående analyserade hela problematiken i fråga om hur det skulle verka med grundbidrag på lokal nivå och det var därför utredningen enades om införandet av ett grundbidrag på statlig nivå; det skulle, som jag uppfattade det, täcka alla tre nivåerna. Jag tycker fortfarande att det bör respekteras att utredningen enhälligt kom till detta resultat vid det tillfället. En ny utredning kommer självfallet att kunna pröva problematiken i dess helhet, men jag tror att det blir samma svårigheter i fortsättningen som det var för utredningen 1971 när det gäller att hitta konstruktioner på det lokala planet som inte blir negativa på det sätt som utredningen — och också jag — har försökt att i någon mån beskriva. Herr talman! Jag fann anledning att peka på de här sakerna efter herr Björcks inlägg. Därutöver vill jag säga att det är väldigt intressant att konstatera att moderaterna nu så helhjärtat sluter upp bakom partistödet; det har verkligen inte varit så under årens lopp.
Herr talman! De praktiska problem som är förknippade med partistödets utformning skall en sådan här utredning diskutera. Det är det som krävs i reservationen. Den saken tycker jag inte att vi här har anledning att vidare ta upp kammarens tid med. Men min fråga till herr Boo och centerpartiet kvarstår: Är ni i centerpartiet fortfarande principiella anhängare av ett partistöd på kommunaloch landstingsnivå som innehåller både ett grundbidrag och ett mandatbidrag?
Herr talman! På den frågan vill jag svara att vi är från centern bestämt för ett grundbidrag, och vi har därför stött förslaget om ett grundbidrag på den centrala nivån som skall täcka alla tre nivåerna. Det har varit vårt principiella ställningstagande i utredningen och senare i riksdagsbesluten. Jag vill för min del säga att självfallet vill jag i fortsättningen ha partistöd som ger lika resurser i botten för alla partierna i deras verksamhet.
Herr talman! Jag kan tyvärr bara tolka det senaste svaret på det sättet att inställningen till ett grundbidrag även på kommunaloch landstingsnivå kommer att klargöras först efter valet för centerns del.
Herr talman! Jag tycker att herr Björck i Nässjö gör det för lätt för sig. Vi har i utredningen, vid riksdagsbesluten, i diskusionen i utskottet och även dag sagt att vi är angelägna om att det skall finnas ett grundbidrag för partierna som är lika därför att de har vissa kostnader som är lika. Men vi har hittills stött idén att det grundbidraget skall läggas på den centrala nivån. Då får partierna pengarna över den statliga budgeten, och det kan ur kommunalekonomisk synpunkt vara värdefullt. Därutöver är det självfallet frihet för partierna att slussa ned pengarna på de olika nivåerna efter egen bedömning.
Herr talman! Jag vill då konstatera att centerpartiet uppenbarligen vill lägga grundstödet centralt. Det tycker jag är något förvånande för ett parti som så starkt har slagits för decentralisering i andra sammanhang.

Herr talman! När riksdagen år 1970 fattade beslut om borttagande av den gamla formen av sambeskattning, där två makar beskattades efter en lindrigare skatteskala än ensamstående, och särbeskattningen infördes, så bortsåg man helt orättvist från att två makar som gemensamt driver ett företag eller jordbruk blev beskattade för sina gemensamma inkomster efter den nya hårdare skatteskalan. Detta kom att medföra att sådana personer på grund av vårt starkt progressiva beskattningssystem blev mycket hårt beskattade. Därför motsatte vi moderater oss detta beslut. Sedan dess har vi årligen krävt en ändring, men tyvärr skulle det dröja så här många år innan riksdagen var färdig att rätta till denna uppenbara orättvisa i vår beskattning. Det är många familjer som under årens lopp har fått erlägga stora summor i för hög beskattning. När riksdagen nu går att genomföra en förändring, som vi så länge väntat på, är det anmärkningsvärt att man ändock skall fasthålla vid att en inte obetydlig del av denna sambeskattning alltjämt bibehålls. Jag tänker nu på bestämmelsen att den medhjälpande maken inte skall få ersättning efter marknadspris för sitt arbete annat än om arbetet omfattar minst 600 timmar, vilket motsvarar inte mindre än en tredjedels heltidsysselsättning. Även i låglönegrupperna motsvarar. denna tid en inkomst av minst 12 000 kr. Varför skall man fortfarande tvinga på dessa grupper denna orättvisa beskattning? I allmänhet är det fråga om småföretagare och jordbrukare, som även från andra synpunkter har det mycket strävsamt och sannerligen inte har att räkna med åtta timmars arbetsdag utan ofta året runt får vara bundna vid sin sysselsättning. Det är också oförklarligt att man inte skall låta barnen få skatta för sin inkomst utan mycket snäva gränser när de hjälper föräldrarna i deras arbete. Inte sällan förekommer det att barnen måste avlösa föräldrarna för att dessa skall kunna få någon ledighet. Inte heller vill man vara med om att studerande barn får skatta för sitt arbete, även om de har uppnått myndig ålder, med mindre än att de haft en sammanhängande arbetstid på minst en månad. Varför skall t.ex. familjefadern tvingas att betala skatt för hustruns 29 arbete ända upp till ca 12 000 kr. och för varje barns inkomst upp till 4 500 kr., och i vissa fall ännu mera? Dessa belopp blir ju mycket hårt beskattade, då de läggs ovanpå mannens inkomst och drabbas av hans marginalskatt. De tre icke-socialistiska partierna har därför förenat sig i en reservation, som vill förhindra denna orimliga beskattning. Vi moderater vill dessutom ha en ändring av den nuvarande orättvisa beskattningen av makas förmögenhet, som fortfarande är föremål för sambeskattning. Men eftersom fru Troedsson i ett senare anförande kommer att närmare redogöra för denna reservation avstår jag från att kommentera den nu. Utskottet har även i sitt betänkande nr 28 behandlat propositionen 79 om ändrade regler för beskattning av s.k. fåmansföretag. Den propositionen bygger på ett delbetänkande från företagsskatteberedningen. De nya bestämmelserna syftar till att skapa likställighet mellan olika företagsformer. Därigenom återkommer problemet om medhjälpande familjemedlemmars beskattning i företag också i det förslaget. Utskottet har där föreslagit samma krav på utförd arbetstid som när det gäller den faktiska sambeskattningen. Från centern, folkpartiet och moderaterna har där avgivits en reservation med samma innehåll som vår reservation till betänkandet nr 27 och med krav på att gränsen för medhjälpande makes arbete bör sättas vid 400 timmar, oavsett om arbetet utförts i hemmet eller utanför hemmet, samt att barnens arbete alltid skall utgöra avdragsgill kostnad för företaget, allt under förutsättning att marknadsmässig lön har tillämpats. Vidare går vi emot majoritetens förslag att medhjälpande makes inkomst aldrig får överstiga en tredjedel av den inkomst som tillfaller den företagsledande maken. Vi finner denna bestämmelse synnerligen orättvis. Här kan det aldrig bli tal om skatteundandragande, eftersom det endast är fråga om marknadsmässig ersättning för utfört arbete.

Fru Troedsson kommer emellertid i sitt anförande att ytterligare beröra dessa helt orimliga verkningar, varför jag också avstår från att närmare beröra den frågan. Företagsskatteberedningen har vid sina undersökningar funnit att det förekommer missbruk av beskattningsreglerna bland fåmansföretagen. Det är givetvis ett angeläget intresse att taxeringarna blir riktiga och rättvisa. Detta krav blir ännu angelägnare när vi har en så orimligt hög beskattning som nu. Varje skatteundandragande som lyckas blir därför av stor betydelse på den totala skatten för vederbörande. Tyvärr är det så, att aktiebolagsformen har kommit att utnyttjas på ett icke avsett sätt. Denna företagsform är avsedd att vara en organi sationsform som lämpar sig för bedrivande av näringsverksamhet av ett — Nr 76 fåtal eller av många i förening. Aktiebolagsformen är en för närings Fredagen den verksamhetens framåtskridande nödvändig och bra företagsform. Detta 5 mars 1976 gäller inte minst småföretagsamheten och nybildningsverksamheten. Inte I sällan har den emellertid kommit till användning för något som inte Avveckling av s.k. precis kan kallas för näringsverksamhet, genom att en del personer har = faktisk sambeskattfunnit det lämpligt att använda aktiebolagsformen vid vanlig arbetsan = ning ställning och ibland också vid extrasysselsättningar. Jag tror man kan säga att en stor skuld härtill har den mycket egendomliga skattelagstiftningen i vårt land. Vid en del sådana s.k. företag har det upptäckts skatteundandragande. Även om en del lagändringar bör göras, torde mycket vara vunnet med en viss uppgiftsskyldighet för denna typ av företag. Det är emellertid av stor vikt att man vid kraven på uppgifter tar rimlig hänsyn till de seriösa företagens berättigade intresse av att inte drabbas av alltför mycket onödigt krångel och byråkrati. De seriösa företagen kommer ju att drabbas i större utsträckning än de mindre seriösa, då de utöver sitt tidigare noggranna uppgiftslämnande måste stå till tjänst med ytterligare upplysningar för att förhindra att de mindre nogräknade drar fördelar av företagsformen. De uppgifter som skall lämnas får därför inte för företagen framstå som alltför småfuttiga, vilket torde kunna sägas om vissa delar av utredningsförslaget. Jag har tagit fasta på de uttalanden som finansministern gör i propositionen om att en stark begränsning bör göras av de personer som skall omfattas av uppgiftslämningen. Vidare anför finansministern att det är angeläget att från den generella informationsplikten undanta uppgifter som är svåra för uppgiftslämnaren att få fram. De föreslagna bestämmelserna avses bli tillämpliga vid 1977 års taxering. För många kommer därför den deklarationen att omfatta tid, under vilken de nu föreslagna reglerna inte ägt tillämpning — lagen träder i kraft efter det att den utkommit från trycket. Utskottet understryker också att vederbörlig hänsyn skall tas till detta vid 1977 års taxering. I en särskild reservation har vi moderater reagerat mot förslaget att man skall frångå de beskattningsregler som gäller för schablonbeskattad fastighet när viss mindre del av fastigheten används i rörelsen. I sådana fall skall inkomsten redovisas under benämningen tillfällig förvärvsverksamhet. Detta innebär en uppenbar dubbelbeskattning, då den inkomsten redan finns i schablonen. Vi yrkar därför avslag på detta förslag. Beträffande tantiem föreslår finansministern att detta icke skall få belasta företaget förrän det år det blir föremål för lyftning. Tantiem är en mycket vanlig form av ersättning till vissa företagsledare, och jag kan inte förstå varför man skall försöka försvåra dess användning. Systemet innebär att man genom en premie till företagsledaren vill stimulera honom att göra en bra insats för företaget. Detta borde väl vara en vällovlig handling även i vårt samhälle. Problemet är att det inte förrän bokslutet är klart kan avgöras hur mycket vederbörande skall ha i tantiem, då detta oftast uträknas på net 31 tovinsten. Bokslutet föreligger i vanliga fall inte förrän några månader in på det nya året, medan däremot löneuppgifterna skall lämnas under januari månad. Problemet blir därför att löntagaren inte kan deklarera den inkomsten förrän året efter. Detta har också påpekats av Föreningen Auktoriserade revisorer, som menar att man bör ändra det förslag som föreligger i propositionen. Problemet skulle väl kunna lösas genom att företaget fick lämna en tilläggslöneuppgift över tantiemet t.ex. före mars månads utgång. Det är en praktisk åtgärd som inte borde vara svår att genomföra. I ett särskilt yttrande har fru Troedsson och jag gjort ett uttalande mot den egendomliga företeelse som vi nu får bevittna, att man använder skattelagstiftningen till att bestraffa brott mot andra lagar än skattelagarna, t.ex. om någon bryter mot låneförbudet i aktiebolagslagen. Herr talman! Beträffande den kommande propositionens behandling vill jag bara säga att vi i skatteutskottet kommit överens om att finna oss i det beslut som fattas beträffande familjebeskattningen även när det gäller betänkandet nr 28. Vi kommer på den punkten inte att begära någon rösträkning med eventuell lottning. Beträffande nu föreliggande betänkande ber jag att få yrka bifall till samtliga reservationer, nr 1—6.

Herr talman! Äntligen, efter nära sex års diskussion, har vi nu kommit så långt i debatten om slopandet av sambeskattningen för makar som båda arbetar i det gemensamma som enskild firma drivna företaget att ett förslag om dess avveckling har framlagts. Redan 1970, när särbeskattning för landets övriga medborgare beslutades, ställdes kravet på likställighet också för denna grupp, och nu äntligen tycks den bli beskattad efter regler som är något så när jämförbara med dem som gäller för övriga skattebetalare. Vägen dit har varit lång och besvärlig, och otaliga svårigheter för förverkligandet av detta krav har rests av socialdemokraterna. Inte ens talande exempel, bl.a. det att affärsföreståndaren, som övertog affären där båda makarna — både före och efter övertagandet — stod i affären och skötte den, helt plötsligt fick 3 000-4 000, ja, kanske 5 000 kr. mer i skatt, har i någon nämnvärd grad kunnat förmå det regerande partiet att påskynda en lösning av denna fråga. Först efter det att riksdagen förra våren krävt ett förslag till höstriksdagen har arbetet på allvar forcerats fram. Och tack och lov —- nu har denna fråga avancerat så långt att ett förslag föreligger och om någon timme förmodligen också ett beslut. Propositionsförslaget bygger i princip på att en uppdelning skall få göras, i vissa fall liknande den särbeskattning som gäller för andra gifta skattskyldiga. I princip är skatteutskottet enigt om att särbeskattning skall omfatta även denna grupp medborgare. Dock har regeringen inte helt följt principen om särbeskattning utan på vissa punkter konstruerat regler som begränsar omfattningen och för = Nr 76 verkligandet av önskemålet om full likställighet. Sålunda ställer man Fredagen den i propositionsförslaget krav på att minst 600 timmars arbete per år skall 5 mars 1976 ha utförts av den medhjälpande maken i det gemensamma företaget. = Jag är förvånad över detta förslag. Enligt min uppfattning bör kravet = Avveckling av s.k. för avdragsrätt eller uppdelning vara att arbete verkligen har utförts och = faktisk sambeskattatt ersättningen överensstämmer med marknadsmässig lön. Några regler — ning eller krav därutöver borde vara onödiga. Aldrig har väl någon haft en tanke på att komma med förslag som skulle ha inneburit att sambeskattning alltid skall äga rum för andra skattebetalare, därest en av makarna inte har utfört förvärvsarbete under året på minst 600 timmar. Jag har aldrig hört eller sett något sådant förslag, och jag kan aldrig tänka mig att något sådant kommer. Därför borde man också här kunna acceptera att avdrag för lön till make för utförd arbetsinsats alltid skulle medges. Nu har emellertid både utredning och remissinstanser i allmänhet accepterat en viss minimigräns beträffande arbetsinsatsens längd. Vårt parti har därför i partimotionen accepterat 400 timmar som den minimigräns som skall uppnås för att någon uppdelning skall få göras. Inte minst för make eller maka som deltidsarbetar utom det egna företaget men tidvis gör en arbetsinsats i det gemensamma företaget skulle regeringsförslaget kunna åstadkomma direkta orättvisor. Även 400-timmarsregeln kan åstadkomma vissa problem, men utsikterna att där undvika dylika gränsproblem är betydligt större än vid den högre timgränsen. I reservationen 1 har centern liksom folkpartiet och moderata samlingspartiet yrkat bifall till 400-timmarsregeln, och jag yrkar, herr talman, bifall till denna reservation. I reservationen 2 berörs frågan om var arbetet skall utföras för att avdrag för arbetsinsatsen skall medges. I propositionen sägs att arbete i bostaden endast får medräknas om särskild arbetslokal saknas. Vi har ansett att arbetsinsatsens betydelse för verksamheten i företaget måste vara avgörande när det gäller att bedöma rätten till inkomstuppdelning. Var arbetet är förlagt måste komma i andra hand. Om det ställer sig naturligt att utföra en viss uppgift i bostaden, vore det orimligt att inte beakta arbete som utförs där vid bedömningen av den medhjälpande makens arbetsinsats. Mer eller mindre uttalade krav på speciella arbetslokaler eller särskilda arbetsrum i bostaden skulle i stor utsträckning sätta stopp för inkomstuppdelning när det är fråga om mindre rörelse. Å andra sidan skulle en sådan regel gynna företagare som har möjlighet att i en större privatbostad avdela ett eller flera rum till kontor. Det är därför angeläget att kommande anvisningar om hur sådant arbete för företaget som är förlagt till bostaden skall vara ordnat för att grunda rätt till inkomstuppdelning inte utformas alltför stelbent. I reservationen 3 berörs frågan om den s.k. tredjedelsregeln, innebärande att högst en tredjedel av makarnas gemensamma nettoinkomst får beskattas hos den av makarna som anses som medhjälpare. Som jag 33 tidigare sagt bör grunden till avdragsrätten vara arbetsprestationen — den nedlagda arbetstiden — och att ersättningen utgörs av marknadsmässig lön. I de flesta fall kommer inte denna regel att spela så stor roll, men i vissa fall kan den vara diskriminerande. Vi har därför ansett den vara onödig, och kravet i reservationen 3 är att den slopas. Den självklara regeln bör vara att uppdelningen sker efter arbetstiden och den marknadsmässiga lönen. I reservationen 5 berörs en fråga som delvis ligger utanför den direkta sambeskattningen, nämligen frågan om avdragsrätt för lön till barn för utfört arbete i föräldrarnas företag. Av någon anledning föreslås i propositionen en ytterligare begränsning i denna avdragsrätt. Man går nu t.o.m. så långt att för studerande ungdomar, också över 18 år, får avdrag för lön för deras arbetsinsatser i föräldrarnas företag inte göras, därest ersättningen inte avser arbete som utförts under sommarferierna eller annat uppehåll som omfattar minst en månad. Detta är enligt min uppfattning ett mycket märkligt förslag. En 18-åring är myndig, har rösträtt och är valbar i de allmänna valen, också till riksdagen, men gör han en arbetsinsats i sina föräldrars företag, så får föräldrarna inte göra avdrag för utbetalad lön utan skall själva skatta för detta belopp. Nog går man litet väl långt när man vill stifta lagar som så orättvist och så hänsynslöst riktar sig mot en liten grupp i vårt samhälle. Varför skall inte föräldrar få göra avdrag för utbetald lön till en 20-årig son eller dotter som heltidsstuderar men som sköter sina föräldrars företag under det att dessa exempelvis tar 14 dagars semester? Mycken märklig lagstiftning har jag mött, men aldrig någon som varit så orättvis och så utmanande som detta lagförslag. Jag hoppas verkligen att riksdagen på denna punkt skall säga nej till propositionsförslaget. Ingen kan vara betjänt av att vi inför bestämmelser som dessa, och det skulle hedra Sveriges riksdag om man sade nej till ett sådant lagförslag. Enligt min och övriga reservanters uppfattning bör all arbetsersättning till barn över 16 år beskattas hos barnen. Villkoret för att avdrag skall medges bör vara arbetsprestationen och att avlöningen överensstämmer med marknadsmässig lön. Grunden för vårt beskattningssystem bör och måste vara att åstadkomma likställighet och rättvisa, och då kan man inte införa sådana bestämmelser som här föreslagits. Svårigheterna att kontrollera och förekomsten av enstaka missbruk får inte motivera en straffbeskattning för en grupp skattebetalare; en samhällsgrupp av säkerligen lika lojala och hederliga skattebetalare som andra grupper i vårt samhälle. Det sägs i propositionen att kostnaderna för reformens genomförande skulle innebära 100 milj.kr. mindre i inkomst för stat och kommun. Det är riktigt enligt de beräkningar som gjorts. Men jag reagerar emot att man kallar det för kostnad. Denna grupp skattebetalare — ca 35 000 människor — har i stället betalat närmare 100 milj.kr. för mycket i skatt varje år sedan 1970 i jämförelse med övriga skattebetalare. Tidigare kost nadsberäkningar har legat något lägre. Kostnadsutvecklingen har natur Nr 76 ligtvis medfört att beloppet Var något lägre 1970 än det är i dag. Men Fredagen den den kostnad man nu kommit fram till utgör ett mycket starkt motiv S' mars 1976 för en snabb avveckling av den faktiska sambeskattningen. örnar bro RS Rör Herr talman! Med denna motivering yrkar jag bifall till reservationerna — Avveckling av s.k. bolagen. Propositionsförslaget innebär att liknande regler som föreslås beskattning av makes och barns arbetsinsatser. På detta område blir det en betydande skärpning i bestämmelserna. Men i linje med vad vi många gånger förfäktat under de gångna åren — att beskattningen skall vara lika oberoende av redovisningsformen — så har vi i princip accepterat förslaget, dock med samma ändringsyrkande som vi i partimotion framfört och i reservationerna 1, 2, 3, 5 och 6 vid skatteutskottets betänkande nr 27 yrkat på. De frågor som behandlas i betänkandena 27 och 28 ligger mycket nära varandra. I överensstämmelse med den uppfattning som vi ofta har fram fört syftar förslagen till att åstadkomma likartade beskattningsregler obe roende av redovisningsform. Därför har representanterna för samtliga

Herr talman! På några väsentliga punkter är alla ense inom skatteutskottet. Det gäller att den faktiska sambeskattningen för makar skall slopas, att vardera maken skall beskattas för sin arbetsinsats. Det gäller också att beskattningen av fåmansföretag och deras ägare skall ändras. Det är bra att den faktiska sambeskattningen nu försvinner. Det var 1970, för sex år sedan, som riksdagen beslutade om en individuell beskattning av arbetsinkomsten. Den tidigare sambeskattningen ansågs föråldrad, varje individ borde skatta för sin inkomst. Men för några grupper —- nämligen makar som arbetade tillsammans i en rörelse eller ett jordbruk — skulle sambeskattningen vara kvar. Det betydde ofta en hårdare beskattning för de grupperna. Nu kommer emellertid också de att fr.o.m. , nästa års taxering få en mera tidsenlig beskattning. Vi får bort en av orättvisorna i vårt nuvarande skattesystem. Det är också bra att reglerna för beskattning av fåmansföretag ändras. Det behövs regler som begränsar möjligheterna att fördela företagets in 35 komster mellan företagsledare, make och barn — det visar erfarenheterna. Det är också ett steg på vägen mot ett rättvisare skattesystem att få nya regler på detta skatteområde. På några väsentliga punkter är vi emellertid inte ense inom skatteutskottet. Jag menar att regeringen och utskottsmajoriteten på några punkter varit onödigt restriktiva. Jag är klar över att det är nödvändigt att ställa upp en del regler som begränsar rätten till inkomstuppdelning och särbeskattning. Systemet får inte vara sådant att det går att skaffa sig betydande förmåner genom att fördela inkomster mellan familjemedlemmarna på ett sätt som inte svarar mot den verkliga arbetsinsatsen. Därför är jag med på att sätta upp en rad begränsningar för att förhindra att det nuvarande skattesystemet utnyttjas på det sättet. Men på några punkter tycker jag alltså att restriktiviteten har gått för långt. Då det gäller punkter som herrar Magnusson i Borås och Josefson redan berört skall jag bara kort klargöra min ståndpunkt. Först gäller det tidsgränsen för makes arbetsinsats. En förutsättning för att de nya skattereglerna skall gälla är enligt propositionen att medhjälpande make har arbetat i den gemensamma verksamheten minst 600 timmar under året. Jag kan acceptera att man bestämmer att makes arbetsinsats i företaget skall ha en viss minsta omfattning för att inkomstuppdelning skall få ske. Det kan ju t.ex. vara svårt att dokumentera en mycket liten arbetsprestation. Men 600 timmar är en rätt hög andel. Det är mer än en tredjedel av ett arbetsår. Jag menar att det måste vara till fyllest med ett lägre tal. Annars finns det risk för att stora grupper av familjer kommer att utestängas från reformen. Under remissbehandlingen av betänkandet har också från många håll sagts just detta att tidsgränsen bör vara lägre än 600 timmar. Jag menar att gränsen skulle kunna sättas till 400 timmar, som också har föreslagits i en av reservationerna. Den andra punkten gäller arbetets förläggning — om arbete i bostaden skall kunna medräknas. Skatteutredningen föreslog ju att man skulle ställa krav på att arbetet skall ha utförts utanför makarnas bostad, såvitt inte speciella skäl kunde möjliggöra undantag från den huvudregeln. Skulle man ha följt utredningen hade det betytt att de nya reglerna skulle ha blivit verkningslösa i många fall, om kontoret varit ett rum i makarnas bostad exempelvis. Finansministern valde i propositionen en något mjukare linje, men huvudprincipen var också där att medhjälpande makes arbete skulle vara förlagt utanför bostaden för att grunda en rätt till inkomstuppdelning. Det avgörande måste vara arbetsinsatsens betydelse för verksamheten i företaget. Var arbetet utförs måste komma i andra hand. Om man ställer krav på speciella arbetslokaler, kommer många att ställas utanför reformen. Jag menar att arbete i bostaden skulle kunna medräknas, om det med hänsyn till rörelsens art och andra omständigheter finns skäl att göra det. lön till barn betyder förslaget en skärpning av de nuvarande reglerna. Nr 76 Det kan jag inte finna vara rimligt. Om ett barn gör en arbetsinsats Fredagen den och får ersättning med en marknadsmässig lön, måste det vara rimligt 5 mars 1976 att barnet skattar för det och föräldrarna får göra avdrag för lönekost= = naderna. Det är ju inte ovanligt, framför allt inom jordbruket, att barn — Avveckling av s.k. som studerar under vissa tider utför arbete i jordbruket, exempelvis under = faktisk sambeskattveckosluten. I andra företag, t.ex. inom servicesektorn, kanske barn = ning ibland arbetar under eftermiddagar och kvällar. Det kan inte vara rätt att sådan inkomst skall beskattas hos föräldrarna. De inkomsterna skall givetvis behandlas på samma sätt som andra inkomster. Därför bör all arbetsersättning till barn över 16 år beskattas hos barnen. Herr talman! Stig Josefson har nyss yrkat bifall till ett antal reservationer, och då jag har medverkat i samma reservationer, ber jag att få instämma i det yrkandet.

Herr talman! I den allmänna beskrivningen av företagsamheten i vårt land framhävs ofta att antalet företag är på starkt nedåtgående genom att små och medelstora företag köps upp av större företag eller att de läggs ned. Även om jag anser att denna utveckling är starkt överdriven i den allmänna debatten och även om jag vill kraftigt nyansera orsakerna till att försäljningarna sker, är jag ändå beredd att medge att utvecklingen på företagsbildningens område och när det gäller nedläggningar inte är den bästa. Mot denna bakgrund ter sig det därför så mycket mera märkligt att antalet aktiebolag ökar så kraftigt som det har gjort. På några få år har ca 50 000 nya aktiebolag kommit till. Det finns alltså andra skäl än viljan att driva företagsamhet som varit drivkraften till bolagsbildningen. Företagsskatteberedningen har efter sina undersökningar kommit till det resultatet att ett stort antal aktiebolag har bildats för att uppnå opåkallade skattefördelar. Som bevis för sina påståenden har beredningen presenterat en lång katalog över missbruk som har förekommit. Jag vågar påstå att bolagsformen, som väl huvudsakligen har tillkommit för att göra det möjligt för flera personer att driva gemensamt företag, har kommit att användas på ett helt annat sätt än vad som var meningen. Rena löntagarinkomster har förvandlats till inkomst i ett bolag. Jag är angelägen påpeka att man inte får generalisera och säga att alla som är aktieägare i fåmansbolag är det för att undgå skatt. Jag tror fortfarande att huvudparten av dagens företag — även de som drivs som aktiebolag — är seriösa och att man valt bolagsformen av företagsekonomiska skäl. Men raden av missbrukare har blivit alltför lång, och nu måste något göras. Som vanligt är det några — i det här fallet dock rätt många — mindre nogräknade deklaranter 20 som kommer att förorsaka besvär och ökad uppgiftsskyldighet för de lojala. Företagsskatteberedningen har anfört att den grundläggande bristen i den skattemässiga behandlingen av fåmansbolagen är att ägaren och bolaget betraktas som två från varandra helt fristående enheter. Detta sätter den kontrollapparat som byggts upp helt ur spel. Det är således samma människa eller människor som skriver ut löneuppgifterna som skall deklarera för lönen. När avtal görs upp mellan den enskilda aktieägaren och företaget är det samma avtalsparter som sitter på båda sidor om bordet. Detta synsätt — att betrakta företaget och dess ägare som två från varandra helt skilda subjekt — har gjort att den neutralitet i beskattningen som vi alltid har eftersträvat oberoende av företagsform har blivit satt ur spel. Företagsskatteberedningens förslag, på vilket propositionen i huvudsak är byggd, innebär att man med vissa ändringar i de materiella reglerna, med ökad uppgiftsskyldighet och med ökad taxeringskontroll skall försöka återställa den skatteneutralitet som hade eftersträvats och som i ett tidigare skede kanske rådde. En huvudprincip är att man skall betrakta aktieägaren och företaget som en enhet i beskattningshänseende utan att man därför gör våld på företagsformen som sådan. Aktiebolaget skall även i fortsättningen vara en juridisk enhet. Dubbelbeskattningen skall finnas kvar, men transaktioner mellan företagaren och hans företag skall betraktas som en mer intern historia. Det kan vara skäl att erinra om att uppkommen vinst i ett aktiebolag dubbelbeskattas när den utdelas, vilket i och för sig skulle vara en tillräcklig orsak till att avhålla från den här företagsformen. För att kammarens ärade ledamöter skall förstå att detta med dubbelbeskattning inte är särskilt avskräckande kan lämnas den upplysningen att 75 "v av aktiebolagen av fåmanskaraktär redovisar vinst som understiger 1000 kr. — och de flesta redovisar ingen vinst alls. I praktiken uppkommer en vinst. Den plockas alltså ut ur företaget på annat sätt än som dubbelbeskattad vinst, exempelvis genom löner av varierande karaktär. Med några få undantag är reglerna för den årliga inkomstbeskattningen lika för ett fåmansbolag som om företaget drivs som enskild firma. Nedskrivningsoch avskrivningsreglerna är exempelvis lika, men vid avvecklingen av ett företag med stora ej beskattade reserver är skillnaden väsentlig. Medan ägaren av en enskild firma vid försäljningen får skatta av sig alla tidigare gjorda uppsamlingar behöver aktieägaren bara skatta för 10 96 av försäljningssumman som realisationsvinst. Den på företaget vilande skatteskulden övergår alltså till nye ägaren, och säljaren kan för konsumtion ta ut en stor del av de skattefria avsättningar han tidigare gjort med endast 10", skatt. Avvecklingsskatterna behandlas dock inte i denna proposition, utan detta blir någonting som riksdagen kommer att få ta ställning till när den aviserade propositionen om reavinstbeskattningen ligger på riksdagens bord. Om de allmänna riktlinjerna för fåmansbolagens beskattning råder stor enighet mellan de olika meningsriktningarna i utskottet. Man är enhälligt beredd att ta den ökade uppgiftsskyldighet som föreslås i propositionen i klart medvetande om att en grupp företagare, varav de flesta inte ens kan sägas vara företagare, inte längre kan få hålla på med sina skatteflykts = Nr 76 transaktioner. Total oenighet råder i utskottet bara om uppdelningen av Fredagen den familjemedlemmarnas inkomster, varjämte det förekommer något olika upp — 5 mars 1976 fattningar om hur formuleringarna bör vara i motiveringarna jämte ytter: = ligare ett par reservationer, som endast samlat ett partis representanter. Avveckling av s.k. Beträffande lön till familjemedlemmar gäller i dagens skattesystem olika — faktisk sambeskattregler om företaget drivs som enskild firma eller som aktiebolag. För enskild — ning firma finns sambeskattningen kvar, som gör att båda makarnas arbetsinsatser beskattas hos en av dem, medan det i det andra fallet kan ske en uppdelning mellan makarna. Formellt får den medhjälpande maken inte uppbära högre lön från företaget än som är skäligt för arbetsinsatsen. Men i praktiken har det visat sig omöjligt att komma till rätta med skatteflykten den vägen. I klart extrema fall är det givetvis möjligt att ingripa. En tandsköterska kan i dagsläget knappast ha en lön som motsvarar 100 000 kr. Inte heller en kontorist kan ha en lön som motsvarar den summan. I alla gränsfall — och de är de flesta — har man emellertid stått sig slätt. Det gäller då inte bara medhjälpande makes utan även barns arbetsinsatser. Företagsskatteberedningen redovisar att skattevinster på 15 000-20 000 kr. i dag kan uppnås vid en gemensam familjeinkomst på 100 000 kr. genom utnyttjande av förvärvsavdraget och flera grundavdrag vid en uppdelning samt genom en lägre progression. Det kan alltså inte råda något tvivel om att såväl de materiella reglerna som kontrollmöjligheterna är klart otillfredsställande på bolagssidan sett från samhället synpunkt. Å andra sidan är jag beredd att tillstå att den faktiska sambeskattningen för enskilda företagare är otillfredsställande från den enskildes synpunkt och att det pris som man här får betala för att undgå skatteflykt kanske har varit högt. Utskottet tycker att reglerna bör vara lika för familjemedlemmarnas beskattning oberoende av om de arbetar i enskild firma eller i någon annan företagsform. Om denna uppfattning är utskottet enigt. Men om regelsystemets utformning är man oense. Utskottets majoritet anser att propositionens förslag är en lämplig avvägning mellan den skärpning som är nödvändig i bolagsfallen och den uppmjukning som bör ske av den faktiska sambeskattningen utan att därmed kontrollmöjligheterna går förlorade. Den ytterligare uppmjukning som föreslås av reservanterna betyder enligt majoritetens sätt att se att möjligheterna till skatteflyktsåtgärder underlättas. Majoriteten anser givetvis liksom reservanterna att om båda makarna eller de äldre barnen gör en arbetsinsats i företaget bör de avlönas för detta. En ”marknadsmässig” ersättning bör utgå. Reservanternas tillämpningsregler för detta innebär emellertid att det blir hart när omöjligt att begränsa lönen till en marknadsmässig ersättning. Kravet på att medhjälpande make skall arbeta 600 timmar i företaget ger enligt majoritetens sätt att se en hygglig gräns för att få bort alla småsaker, vilkas värde för företaget det kan råda delade meningar om, såsom telefonpassning, budskickning o. d. 39 Det kan också diskuteras om taxeringsmyndigheterna har möjlighet att kontrollera om något arbete verkligen utförs. Varje sänkning av den gränsen medför risker för att en oberättigad uppdelning slinker igenom. Samtidigt kan konstateras att beskattningen av makar, där bara en arbetar, ger små familjeinkomster nästan samma fördelar oberoende av var de deklareras. Jag tar då hänsyn till äktamakeavdraget och liknande. Faran för skatteflykt genom oberättigad uppdelning blir än mer markerad om hänsyn tas även till kravet att också arbete som utförs i bostaden skall få medräknas, även om det finns ett fast arbetsställe. Vilken taxeringsmyndighet kan gå in i bostaden och kontrollera om det arbete som utförs är hushållsarbete eller ett arbete för företagets räkning? Detta med bostadsarbete öppnar enligt mitt sätt att se dörrarna på vid gavel för fortsatt skatteflykt. Den tredje punkten när det gäller makars beskattning är den s.k. tredjedelsregeln. Den innebär att av makarnas gemensamma rörelseinkomst skall bara en tredjedel få tillföras den medhjälpande maken även om en marknadsmässig lön skulle medge mera. Det är ganska naturligt att den av makarna som är företagsledare skall ha en större del av avkastningen än den som inte har det ansvaret. Det är också ganska orimligt att makar, som gemensamt skall disponera över företagsinkomsten, skall kunna dela den så att företagsledaren inte får något alls, medan medhjälparen får en marknadsmässig lön. I de fall där företagsledaren har inkomster av annat slag — exempelvis arvode eller inkomst av tjänst — innebär det en mycket kraftig skatteflykt om hela företagsinkomsten skulle överflyttas på den medhjälpande maken. Detta fria laborerande med inkomsterna inom den marknadsmässiga lönens ram utan några andra regler blir synnerligen olyckligt, då ju också våra generösa avskrivningsoch nedskrivningsregler ger möjligheter till mycket stor valfrihet när det gäller att få fram den totala företagsinkomsten. Vad slutligen beträffar lönen till barn över 16 år kan det låta bestickande att säga att dessa måste behandlas på samma sätt som när ungdomar arbetar åt utomstående arbetsgivare, men jag tror att reservanterna här gör sig skyldiga till alltför stora förenklingar. I propositionen hävdas att heltidsstuderande barn över 16 år inte kan hänföras till arbetspersonalen med mindre än att de är lediga från sina studier. Man skall alltså endast kunna medräkna arbete som utförs på ferier eller annan ledighet som uppgår till minst en månad, och för den som är mellan 16 och 18 år innebär det också deklarationsplikt. Utskottsmajoriteten delar statsrådets uppfattning på den här punkten. Reservanternas förslag att lön skall kunna utgå till ungdomar över 16 år för allt arbete kommer att skapa ett nytt skatteflyktshål som jag anser att det blir svårt att stoppa till. Här kommer alltså företagsinkomster att kunna göras skattefria bara genom att de överförs till ungdomar som inte utnyttjar sitt grundavdrag. Reservanternas spärrar i form av att arbetet måste utföras och att lönen skall vara marknadsmässig tror jag är en deklaration utan något större värde. Vilken taxeringsnämnd skall kunna kontrollera om skolungdom skött telefonpassning, budskickning, målat några bräder, plockat potatis eller skött någon annan liten syssla? Här kommer det att bli fråga — Nr 76 om någon timme då och någon; timme då. Fredagen den Jag tycker att reservanterna drivit sitt rättvisekrav så långt att det för §märs 1976 modligen blivit ett orättvisekrav. Om en löntagare får hjälp av sitt barn = med att bevaka telefonen eller att gå ett bud som främjar löntagarinkomsten, — Avveckling av s.k. kan givetvis ingen lön få föras över till barnet. Om man är ägare till en = faktisk sambeskattschablontaxerad fastighet och ber sin son måla staketet, får för den skull — ning ingen inkomst flyttas över från villaägaren till sonen. Men om en latbrukares son målat staketet runt gården, skulle en del av företagarinkomsten flyttas över till sonen! Reservanterna menar att om barn får arbete hos någon utomstående, blir det barnets inkomst automatisk, men det blir den inte om barnet arbetar i föräldrarnas rörelse. Den liknelsen haltar också betänkligt. Den är riktig så länge det handlar om verkliga anställningar, men det blir säkert inte lätt för de flesta barn att få något arbete hos en främmande arbetsgivare på så lösa boliner som när vederbörande får arbete hemma. Samma sak gäller f. ö. medhjälpande makes insatser. Det kan låta bestickande när man säger: Om min fru arbetar hos någon annan arbetsgivare, skall hon givetvis ha betalt för det och deklarera själv, men så är inte fallet om hon arbetar i min egen rörelse. Även i det fallet tycker jag att reservanterna är litet väl enögda: det ställs dock helt andra krav på mig på en främmande arbetsplats än där jag kan gå och jobba som jag vill, såsom jag kan göra i hemmet eller i min egen rörelse. Och det viktigaste av allt: är jag anställd måste jag under alla omständigheter deklarera för min inkomst, men som medhjälpande make bestämmer jag själv över den saken. Det finns inget obligatorium att deklarera för min medhjälparinsats. Många gånger är det fördelaktigare att låta en av makarna ha hela inkomsten. Så är t.ex. ofta fallet om den medhjälpande maken har en annan hygglig inkomst. Det är alltså en väsentlig skillnad att arbeta i eget företag eller utanför det. Beträffande de reservationer vid betänkandet nr 28 som jag inte tidigare bemötte vill jag börja med att uttrycka min förvåning över att reservanterna inte velat vara med om utskottsmajoritetens motivering. Man har sålunda inte velat gå med på beskrivningen av läget i fråga om fåmansbolagen och de åtgärder som behöver vidtas. Jag trodde verkligen att vi var överens om att bevisföringen var överväldigande så som den framförts av utredningen och beskattningsmyndigheterna! Beträffande yrkandet och motiveringen därtill i reservationen 4 skulle jag vilja säga att reservanterna på den punkten önskar ha kvar en av fåmansbolagens oberättigade skattefördelar som andra människor inte har. Andra grupper får göra avdrag för det intrång i bostaden som yrkesverksamheten kräver. Då är det rimligt att också ägaren till ett fåmansbolag får göra samma avdrag. Reservanterna vill i stället att ett godtyckligt valt hyresbelopp, som man själv bestämmer, både i företaget och som fastighetsägare, skall vara avdragsgillt i företaget men ej beskattas hos företagaren i hans egenskap av aktieägare. Om man bestämmer hyresbeloppet till den nivå som andra grupper får avdrag för, över 41 ensstämmer inkomstbelopp och avdrag, och det blir aldrig tal om någon dubbelbeskattning. Om man bestämmer hyran till ett högre belopp, blir det avdrag på ett håll — nämligen i företaget — men beskattning hos mottagaren. Inte heller då kan det bli fråga om någon dubbelbeskattning. Om reservanterna skulle anse att avdrag för intrång är för snävt tilltaget, är det en fråga som skall lösas för alla skattskyldiga och inte bara för fåmansbolagens delägare. I reservationen 5 begär reservanterna ytterligare en skatteuppskovsväg. Jag för min del har kunnat acceptera både utredningens och propositionens vägar, vilka båda hindrar det förhållande som råder i dag, nämligen att när bokslutet upprättas utjämnar man en eventuell vinst genom att föra upp en tantiemskuld. Jag håller med herr Magnusson i Borås om att det blir betydligt svårare att använda denna löneform i framtiden, och det är väl bra det. Lönens storlek bör man veta om i förväg, och det skall inte bli en restpost i bokslutet. Skulle reservanternas förslag antas, skulle bolagsägare få ha kvar ytterligare en möjlighet att eliminera dubbelbeskattningen, och man skulle få ytterligare en skatteutjämningspost som andra företagare inte har. Sedan skulle vinsten tillkomma med uppskov på skatten. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan i betänkandet nr 27 i dess helhet. Jag ber också att få instämma i vad övriga talare här har sagt om den uppgörelse som skett om voteringarna med anledning av betänkandet nr 28.

Herr talman! Det är helt riktigt att vi är överens om huvudlinjerna i den här frågan, och jag är glad över de uttalanden som herr Wärnberg gjorde på den punkten i sin inledning. Vi är helt överens om att man måste försöka se till, att aktiebolagsformen inte används på ett sätt som icke är avsett, vi är helt överens om att man måste se till, att inga orättmätiga skatteförmåner kan komma till stånd genom det här systemet. Men när vi kommer in på detaljerna, speciellt beträffande familjebeskattningen, är vi inte överens. Herr Wärnberg tog som ett exempel att en inkomsttagare på 100 000 kr. genom en uppdelning skulle komma att förtjäna 15 000-20 000 kr. Det är helt riktigt, herr Wärnberg, om han gör den uppdelningen utan att det har förekommit någon sysselsättning, men vad vi har förespråkat i våra reservationer är ingenting annat än att medhjälpande personer, vare sig det är maken eller barnen, skall ha rätt att ta ut en marknadsmässig lön. Förhållandet blir alldeles särskilt orättvist när det exempelvis är fråga om ett bolag där hustrun är medhjälpande. Jag hade en påringning från en företagare vars hustru var medhjälpare. ”Jag riskerar praktiskt taget”, sade han, ”att få mitt företag bojkottat av den anledningen att jag inte kan ge min hustru den marknadsmässiga lönen, vilken jag måste ge alla de andra som utför samma arbete som hon. Och jag kan helt enkelt inte själv ta ut så stor lön att den motsvarar dubbelt så mycket som min hustrus marknadsmässiga lön. Det tål inte mitt företag.” Man har alltså med det här systemet skapat förhållanden som gör si Nr 76 tuationen omöjlig i fortsättningen. Fredagen den Nu säger herr Wärnberg att vi öppnar dörrarna för skattefusk. Det gör 5 mars 1976 vi absolut inte; vi har ju kraftigt understrukit att det endast är fråga om I marknadsmässig sysselsättning. Jag kan inte förstå varför inte t.ex. barn, Avveckling av s.k. som kanske är relativt gamla, under sina skolferier kan få sköta om ett — faktisk sambeskattjordbruk en lördag och söndag för att föräldrarna skall få ledigt litet grand. — ning Varför skall det inte kunna vara en marknadsmässig ersättning som utgår i sådana fall? Jag tror att man överdriver möjligheterna att kontrollera detta, och det är därför som jag tror att det är på motsatt sätt i förhållande till vad herr Wärnberg försöker göra gällande.

Herr talman! Herr Wärnberg berörde i början av sitt anförande den förändring av företagsform som har skett under de gångna åren. Jag vill här säga att den utvecklingen är resultatet av det förhållande som förelåg, nämligen att man hade så olika beskattningsgrunder om ett företag redovisade sin inkomst som enskild firma eller i bolagsform. Vi har påpekat detta gång efter annan och framhållit det som angeläget att åstadkomma en förändring beträffande den faktiska sambeskattningen. Jag vill bara beklaga att det skulle dröja så länge innan det skedde en ändring. Det kan hända att vi annars hade haft en annan situation i fråga om den förändrade bolagsformen. Nu kan man väl säga att det har tillämpats en generös regel vid uppdelning av inkomsterna i bolagen. Men varför skall man då nu gå så långt på motsatt håll att man får ett system som jag anser i rätt stor utsträckning blir en orättvisa för dem som utför arbetet i det gemensamma företaget? Herr Wärnberg erkände ju, om jag förstod rätt, att kanhända har priset som de sambeskattade har fått betala med nuvarande skattesystem varit något högt. Jag noterar ändå med tillfredsställelse att vi här har kunnat bli överens i princip om att det är angeläget att här åstadkommes en rättelse av beskattningsformerna. Sedan kan jag inte förstå herr Wärnberg när han talar om vilka oerhörda svårigheter som skulle uppstå om man sänker gränsen för arbetsinsatsen till 400 timmar. Jag kan inte inse att det skulle bli svårare att göra kontrollen där än om man har gränsen vid 600 timmar. Vi behöver inte utgå från att alla gör en lika arbetsinsats på årets alla dagar. I väldigt många företag görs en arbetsinsats under vissa delar av året, och då blir kontrollmöjligheterna desamma. Jag beklagar att man i resonemanget drar in talet om hushållsarbete. Från mitt parti — och också från alla reservanternas sida — har vi mycket starkt betonat att det skall vara en arbetsinsats i företaget, i rörelsen, som skall vara grunden för avdraget och att ersättningen skall beräknas efter en marknadsmässig lön. Det är inte tal om att flytta över lön från det ena hållet till det andra. Regeln skall klart och tydligt vara att den gjorda arbetsinsatsen skall betalas med marknadsmässig lön. Så skall det också 43 vara i fråga om barnen. Man kan dra fram exempel på att det kan vara svårt att kontrollera när det gäller barnen. Men redan i mitt förra anförande tog jag exempel beträffande vilka jag tror att också herr Wärnberg måste erkänna att det är en mycket egendomlig situation om det inte får göras avdrag för en sådan arbetsinsats.
Herr talman! Beskattningen innebär ju alltid en avvägning mellan olika krav och önskemål. Hur detaljerad skall man vara? Hur stor tilltro till människors vilja att handla korrekt skall man våga visa? Jag är klar över att erfarenheterna visar att man inte kan sätta tilltro till alla människors goda vilja och att det behövs detaljregleringar inom skatteområdet. Man kan undvika en del skattefusk och skatteflykt genom sådan detaljreglering. Men man kan också skapa nya problem. Många kanske tycker att uppgiftsskyldigheten blir för betungande. De kan finna det svårt att tolka lagarna, de kan anstränga sin fantasi för att finna undantag. Det behövs förvisso en bestämd skattelagstiftning och kontroll. Men kanske är det så, ur samhällets synvinkel, att det kan vara en fördel om reglerna inte är alltför restriktiva. Erik Wärnberg medgav också när det gällde den faktiska sambeskattningen att priset med nuvarande lagstiftning kanske var alltför högt. Men sätter man inte ett väl högt pris också i de nya lagarna på några punkter? Jag vill stanna vid ett enda exempel. Erik Wärnberg berörde, då det gällde arbete i bostaden, både omfattningen och arten av och platsen för arbetet. Han talade för en mera restriktiv syn på makes medverkan beträffande tid och plats och nämnde som ett exempel makes medverkan vid telefonpassning. Erik Wärnberg menade att det kunde vara delade meningar om värdet av detta. Men är det inte just en sådan arbetsinsats som ofta görs i hemmet och som är betydelsefull ur allmänhetens synvinkel för att servicen skall kunna fungera? Arbetsinsatser av det här slaget kan ofta vara krävande för familjen. Kanske skulle det vara till fördel om reglerna inte var fullt så restriktiva utan följde de linjer som anvisas i reservationerna — till fördel för familjerna, för arbetsmarknaden, för samhället och kanske också för skattemyndigheterna.

Herr talman! Som jag sade förut är utskottet relativt enigt om principerna — är det arbete som verkligen utförs skall man alltså få dela upp inkomsterna på makarna eller på barnen. Men vad vi är oeniga om är det pris vi får betala för det här. Skall vi släppa fram skatteflyktsmöjligheterna igen? Vi håller ju på och gör skärpningar för att få bukt med skatteflykten, och det är bara detta det handlar om. När vi säger att 600 timmar kan vara en lämplig avvägning, så är redan det en kompromiss, för det finns de som hävdar att man skulle gå ändå högre upp. Och varje gång man gör någon sänkning från 600 timmar blir det svårare att över huvud taget kontrollera om vederbörande har gjort = Nr 76 någonting. Med detta har jag velat säga att jag tror att det redan med gränsen 600 timmar kommer att bli ett lägre antal, för ingen taxeringsmyndighet i världen. I kan gå in och kontrollera om det är 550 timmar eller 600 timmar eller — Avveckling av s.k. 500 timmar. Därför måste vi ha en så relativt hög gräns att man får bort — faktisk sambeskattsmåsakerna, beträffande vilka man kan diskutera om de är till någon nytta — ning för företaget eller inte. Herr Mundebo säger exempelvis att det är klart att man skall få ha telefonpassning — det är ju så viktigt för servicen. Hur skall en taxeringsnämnd kunna kontrollera om vederbörande arbetar eller inte? Här finns ett kontor med bokföring och allt, men vederbörande säger: Jag har suttit hemma och passat telefonen i 600 timmar, eller kanske 400 timmar, och det skall betraktas som arbete. Då förstår var och en hur man här kan öppna ett skatteflyktshål. Det är detta det är fråga om. Samma sak är det när det gäller de 15 000-20 000 kr. som herr Magnusson i Borås talade om. Det är fråga om skatteflykt — det är fråga om huruvida man skall kunna kontrollera om det sker en uppdelning eller inte. Vad jag sagt är att enligt de gamla metoderna innebar dessa 15 000-20 000 kr. en skatteflykt. Det är inte möjligt att åstadkomma det med de nya regler som är föreskrivna, men enligt de gamla reglerna förekom det helt enkelt åtskilliga gånger, och det är sådant man måste få bukt med. Herr Magnusson i Borås sade vidare att det finns ett hot om att man blir blockerad ifall man inte ger sin fru eller sin make en marknadsmässig lön. Ja, men då ger man en marknadsmässig lön exempelvis till sin fru. Det möter inget hinder — inte ett dugg. Men däremot är det fråga om skatterna. Den make som är chef för företaget får alltså skatta för det här, men den marknadsmässiga lönen bryr skattemyndigheterna sig inte om på något sätt. Jag tror således att vi är överens om principerna, och jag har sagt att priset för sambeskattningen och för att bevaka skatteflykten när det gäller enskilda företagare kan ha varit högt för de skattskyldiga. Men jag är övertygad om att det skulle bli ett för högt pris åt andra hållet om vi försökte åstadkomma den milimeterrättvisa som somliga eftersträvar. Jag tror att man skulle få en skatteflykt, och det priset blir för högt för samhället.

Herr talman! Det som herr Wärnberg sade om de 15 000-20 000 kr. vederbörande skulle kunna vinna kan man också vända på och säga, att under förutsättning att arbetet verkligen har utförts — och vi talar ju här inte om något annat — är det precis vad som tagits ut för mycket i skatt. Exemplet kan, menar jag, användas även i den riktningen. Det är inte tu tal om det. Sedan kan jag inte förstå hur det kan vara så mycket lättare att kontrollera de 600 än de 400 timmarna. I båda fallen är det ju fråga om en begränsning 45 i rätten att få full skatterättvisa. Också vi anser att man måste göra en begränsning i någon mån. Men ta t.ex. en jordbrukarhustru som hjälper till i skördearbetet och kör traktor ett ganska stort antal timmar men inte kommer upp i en årsarbetstid på 600 timmar. Varför skulle det inte kunna utgå marknadsmässig ersättning för sådant arbete? Det kan jag inte förstå. Eller låt oss tänka oss en taxirörelse, där hustrun passar telefonen. Det är ju också ett arbete som måste utföras. Bara det att man har ett kontor eller en liten smutt som är avdelad från bostaden kan väl inte vara avgörande. Det avgörande måste väl vara arbetet som utförs. Sedan sade herr Wärnberg att arbetsgivaren skall betala full lön, men kvinnan skall inte behöva skatta för mer än ett mindre belopp. Det var ett sensationellt uttalande. Jag trodde det var självklart i vår beskattning att man måste betala skatt för hela den inkomst man uppburit. Har man haft en viss inkomst, så skall man naturligtvis också betala skatt för hela beloppet. Därför håller inte det resonemanget. Slutligen var det några små saker som jag inte hann med att ta upp förra gången jag hade ordet. Den första var systemet med tantiem. Det är ju så, herr Wärnberg, att tantiemet är till för att stimulera företagsledaren att göra en extra kraftansträngning. Det är en premie som han får för det goda resultat han uppnått i företaget. Men det resultatet vet man ju ingenting om förrän bokslutet är klart. Naturligtvis vet också jag att det har förekommit ett och annat missbruk i det sammanhanget. Det har vi fått redovisat. Men det finns ju ett oändligt stort antal företag som står på gränsen mellan fåmansbolag och litet större företag, där det kan finnas god anledning att ge stimulans i form av tantiem. Samma är förhållandet beträffande en rörelse som bedrivs i en viss del av en villa eller en fastighet. Där har vi nu schablontaxeringen, och den är så avvägd att inkomsten är beskattad, och vederbörande har också fått göra avdrag för de kostnader han haft. Och då förstår jag inte varför man skall bryta sönder det systemet, när det används fullt riktigt i den rörelse vederbörande bedriver.

Herr talman! Herr Wärnberg uttryckte i början av sitt första anförande sin förvåning över att reservanterna hade tagit avstånd från vad som sägs i motiveringen i skatteutskottets betänkande nr 28. Jag vill då säga att vi hade kort tid på oss för att skriva reservationen och att utforma en lagtext, och när vi här har reserverat oss för att ta bort nästan ett helt avsnitt, så är det därför att vissa delar inte har kunnat accepteras, men givetvis finns vissa avsnitt som är godtagbara. Jag vill ha sagt detta som en förklaring till den starkt nedkortade inledningen i utskottets betänkande. Sedan sade herr Wärnberg att vi är oeniga om det pris vi skall betala för att få ett mera rättvist skattesystem. Där kommer vi emellertid också in på frågan vem som skall betala, om det är staten som eventuellt skall avstå eller om det är den enskilde som skall stå för de kostnader som ett - som vi ser det — icke rättvist skattesystem medför. Priset för att undvika missbruk har tidigare varit för högt — det tycks Nr 76 vi i dag vara helt ense om. Jag är därför förvånad över att regeringspartiet Fredagen den inte kunnat tillmötesgå det krav som vi har ställt. 5 mars 1976 Det är två förslag som behandlas i detta sammanhang: dels om avveckling I av den faktiska sambeskattningen, dels om ändrade regler för beskattning Avveckling av s.k. av fåmansbolagen. Förslaget på den senare punkten innebär en betydande faktisk sambeskattskärpning av bestämmelserna. Vi har accepterat det. Jag är därför besviken — ning över att man inte kan vara något mer generös på den första punkten, just med tanke på resultatet av de tidigare bestämmelserna. Vi litar på andra skattebetalare när de lämnar uppgifter på heder och samvete. Jag tycker det är beklagligt om man inte i lika hög grad tycks lita på denna grupp. Vårt skattesystem är ju sådant att vi i rätt stor utsträckning måste lita på de uppgifter den enskilde lämnar. Jag anser att den här gruppens trovärdighet är lika stor som andra gruppers.
Herr talman! Jo visst är det nödvändigt att betala ett pris i form av detaljregler och kontroll också i de nya skattelagarna. Det är därför som vi är beredda att göra en rad sådana detaljregleringar. Men låt mig säga ett par ord på de punkter där vi inte är helt ense. Det gäller arbetsinsatsens omfattning och förläggning. 400 timmar är en rätt omfattande arbetsinsats. Det är närmare en fjärdedel av full årsarbetstid, och betyder alltså en omfattande medverkan i verksamheten. När det gäller arbetets art skulle jag tro att det är i mycket få fall som en telefonpassning är så omfattande som 600, eller ens 400, timmar. Om så verkligen skulle vara fallet, måste det gälla ett företag med mycket hög kontaktintensitet, och då är också den arbetsinsatsen av betydelse. Men i de allra flesta fall skulle detta bara vara en del av det arbete som också omfattar t.ex. kontorsoch bokföringsarbete. Då är det en insats i verksamheten, då är det en medverkan i företaget som bör beaktas.

Herr talman! När jag har sagt att 600 timmar är bättre än 400 timmar så är det helt enkelt därför att varje sänkning av denna tid innebär att man kommer ett litet stycke längre ned; den verkliga gränsen kommer på grund av kontrollsvårigheterna att ligga ännu ett litet stycke lägre. Det är för att ge en rimlig chans till kontroll som vi har velat sätta gränsen vid 600 timmar. Är man nere i 400 timmar och ännu mindre, är det f.ö. inte någon idé att dela upp inkomsten. Då ger äktamakeavdraget lika mycket pengar. Är dessutom ett förvärvsavdrag med i bilden, ger det, för de allra flesta företagare, nästan mera än att dela upp inkomsten. Det är just det faktum att dessa företagare har möjligheter att laborera med inkomsten som är en av orättvisorna. I vissa fall är det lönsamt att sätta en del av inkomsten på den medhjälpande maken, i andra fall är det lönsamt att inte göra det. Om maken däremot arbetar hos en annan 47 arbetsgivare måste inkomsten under alla omständigheter föras på den maken. Man kan således driva det här för långt och skapa en ny orättvisa. Jag tycker att man nu har visat mycket stor generositet mot familjerna i beskattningshänseende. Om man driver det här för långt skapar man en orättvisa åt andra hållet, en orättvisa gentemot de grupper som inte har någon möjlighet att dela upp inkomsten, nämligen löntagarna, som inte har möjlighet att ha en telefonvakt som sitter och väntar åt dem när de skall ha jour, måla staket, eller vad det nu är fråga om. Man är här alltså på väg att skapa sådana olikheter. Man kan därför inte längre tala om att vi skall visa en del grupper generositet. Här är frågan, om vi inte håller på att skapa övergenerositet mot en viss grupp. När det gäller nettovinsten för fåmansbolag, som herr Magnusson i Borås tog upp igen, har ingen enda deklarerat för mycket. Alla har gjort den här uppdelningen, det vet herr Magnusson lika bra som jag. De har haft helt rätt att göra den, och har det lönat sig har de också gjort den. Sedan talade herr Magnusson om taxirörelsen. I propositionen sägs att undantag från bestämmelserna beträffande bostaden kan medges om det finns skäl för det. Taxirörelse anser jag vara ett sådant skäl. Herr Magnusson sade att tantiemet är en uppmuntran. Man skall alltså som företagsledare ge sig själv en uppmuntran!

Herr talman! Efter denna genomgång av de bägge betänkandena som vi nu diskuterar är det kanske inte så mycket att tillägga. När särbeskattning för makar infördes ställde vi krav på en uppdelning av inkomsterna för makar som var verksamma i familjeföretag och alltså båda bidrog till inkomsten. Det förslaget gick inte igenom den gången. Vi har sedan återkommit varje år, och det är först nu som det ser ut som om vi äntligen skulle kunna uppnå något så när rättvisa regler. Vi diskuterar här om det är riktigt att kräva en arbetsinsats på minst 400 timmar, 600 timmar osv. Det är naturligtvis en bedömningsfråga. Det principiellt riktigaste hade ju varit att fastslå att man själv skall bli beskattad för en inkomst, bli betraktad som ett taxeringsobjekt, oberoende av inkomstens storlek. Vi har emellertid från alla håll accepterat att en viss minimiinsats måste krävas, eftersom man inte på samma sätt som när det gäller egentlig löneanställning kan utgå från föreliggande löneuppgifter. Frågan är då om det är nödvändigt att sätta kraven så högt att arbetsinsatsen skall uppgå till gott och väl en tredjedel av ett normalt arbetsår. I den frågan har det rått olika meningar.

Men jag har å andra sidan svårt att förstå varför man så intensivt från regeringspartiets sida förfäktar åsikten att just 600 timmar är ett absolut — Nr 76 minimikrav och att varje sänkning av timantalet medför en väsentligt ökad risk för skatteflykt. Vi är väl inte från något håll intresserade av skatteflykt. Vi vill ha kontrollåtgärder som så långt möjligt stoppar en sådan.

Så borde vara fallet även i beskattningshänseende. Det är då ytterst egendomligt att man när det gäller vissa slag av företag vill ”bunta ihop” hela familjen till ett skatteobjekt. Det jag är mest kritisk mot i de föreliggande lagförslagen är behandlingen av barnen.

Vi har många slag av familjeföretag där det förekommer nära nog kontinuerlig drift — verksamheten pågår under veckans alla dagar året runt. Vi vet hur svårt det är att få ersättare, och vi vet också vilka avlöningar det blir fråga om för obekväm arbetstid, t.ex. under söndagar och helgdagar. Att man i sådana fall inte skulle få göra avdrag för lön till vuxna barn verkar ju ytterst egendomligt. Endast om arbetet pågår minst en månad skall avdrag få göras, och det blir alltså bara arbete under de längre ferierna som kan komma i fråga. Jag kan inte förstå att det i vår tid är rimligt att ställa de kraven. Det enda viktiga bör vara att arbetsinsatsen har gjorts och att den ersatts med en lön som inte överstiger den arbetsmarknadsmässiga. Uppfylls de villkoren bör det vara rimligt att medge avdrag. Vi har i vårt land haft en utveckling som inneburit att vi fått fler aktiebolag än väl något annat land i världen. Man har bildat aktiebolag för att bedriva verksamheter, vilka — såsom det här tidigare har sagts — egentligen inte är någonting annat än en löneanställning; man sätter tjänsten på bolag. Det är kanske framför allt en mängd olika slag av extraknäck som sätts på bolag, med ytterst egendomliga konsekvenser. Avsikten är naturligtvis — på den punkten håller jag helt med Erik Wärnberg — att vinna oberättigade skatteförmåner. Det råder fullständig enighet i utskottet att det härvidlag måste ske en uppstramning. Frågan är om de åtgärder som nu vidtas kommer att fungera helt tillfredsställande. Vi kommer aldrig att få en skattelagstiftning där det inte går att finna kryphål. Så långt det är möjligt skall vi naturligtvis försöka täppa till dessa. Men de krav man ställer på ökad uppgiftsskyldighet bör kunna ge kontrollmöjligheter som räcker en god bit på väg. Avigsidan med detta är naturligtvis att de lojala — och det är ändå det stora flertalet — får en ökad belastning. Men om alla vore lojala, korrekta och försökte göra sitt bästa skulle vi, inte bara i skattelagstiftningen utan även på andra områden, ha mycket enkla lagar. I stället måste lagarna skrivas 49 framför allt, höll jag på att säga, för dem som vill kringgå dem. Och då blir det tyvärr komplicerade bestämmelser för att man skall kunna täppa till alla de hål som inte minst skattelagstiftningen har visat sig innehålla. Om vi studerar de båda föreliggande betänkandena finner vi att de relativt små förändringar som där görs föranleder ändringar på en mängd olika avsnitt i vår lagstiftning. Det ger i ett nötskal en bild av hur komplicerad lagstiftningen i många hänseenden är. Jag tycker ändå att det, när Erik Wärnberg talade om enögda reservanter, var en rent ut sagt vårdslös karakteristik. Vi kan väl ha minst lika rätt som utskottsmajoriteten.

Vi tror också att de områden där en ökad kontroll är nödvändig kommer att bli tillgodosedda. Med detta, herr talman, ber jag att få ansluta mig till de yrkanden som tidigare framställts av Stig Josefson.

Herr talman! Som redan nämnts innebar 1970 års skatteomläggning en individuell beskattning av löneinkomster och införande av en enda skatteskala. Men sambeskattningen behölls för s.k. B-inkomster, dvs. inkomster av kapital, och vid den faktiska sambeskattningen. Skatteberäkningen skedde därvid — i motsats till tidigare — inte längre efter någon gynnsammare skatteskala. Eftersom den enda skatteskala vi har är starkt progressiv i låga och vanliga inkomsttägen har detta kommit att kraftigt missgynna många sambeskattade. Vi behandlar i dag här i kammaren förslag som tvingats fram från borgerligt håll om att den faktiska sambeskattningen i princip skall avvecklas på grund av de orättvisor den i många fall inneburit. Men när det gäller sambeskattningen av B-inkomster synes inga initiativ från regeringens sida vara att vänta. Detta trots att sambeskattningen i många fall måste ses som ett markant undantag från kravet att beskattningen skall vara neutral också till samlevnadsform. Nu framhåller utskottet i sitt betänkande nr 27 att övergången till individuell beskattning skedde av arbetsmarknadspolitiska skäl och av hänsyn till kravet på likställighet mellan könen vid beskattningen. Men eftersom kvinnorna regelmässigt har lägre inkomster blir det ju främst kvinnornas B-inkomster som drabbas av sambeskattningen. Den innebär ju att B-inkomsterna beskattas ovanpå den högsta makeinkomsten. Det leder till att många kvinnor som har mycket blygsamma förvärvsinkomster kan få oproportionerligt hög skatt på en eventuell kapitalinkomst, och det uppfattas kanske inte precis som någon framgång för det krav på likställighet mellan könen som utskottet talar om. Det finns också av arbetsmarknadsmässiga skäl anledning att reagera mot det här sättet att beskatta B-inkomster. Om nämligen hustrun t.ex. är hemarbetande sker ingen sambeskattning av hennes eventuella B-inkomster så länge de understiger 4 500 kr. Det beror på att hon då kan utnyttja sitt — Nr 76 srundavdrag. Men tar hon ett förvärvsarbete träder hela sambeskattnings Fredagen den maskineriet i funktion, och resultatet blir att sambeskattningen i själva verket 5 mars 1976 kommer att drabba just motsvarande delar av arbetsinkomsten. Skulle hustrun i det här fallet ha en beskattningsbar B-inkomst på 4 500 kr. och sedan — Avveckling av s.k. gå ut och tjäna lika mycket, så blir behållningen av den låga arbetsinkomsten = faktisk sambeskattbara omkring 2000 kr. Det kan väl knappast anses särskilt rimligt från — ning arbetsmarknadssynpunkt. Uppdelningen på A och B-inkomster är också i andra sammanhang ägnad att verkligen ytterligare krångla till vårt redan nog så krångliga skattesystem. Det kan man visa inte minst med exempel utifrån dagens debatt om den faktiska sambeskattningen. Vi kan ta en jordbrukarfamilj där mannen står för verksamheten men hustrun äger viss del av jordbruket. Mannen har då rätt att dra av skälig ränta, ett skäligt arrende, till hustrun på grund av hennes kapitalinsats. Men hur skall då hustrun beskattas för arrendet? Ja, det beror allt på det. Vi kan ta tre olika alternativ: I det första alternativet deltar hustrun inte alls i arbetet på gården. I det andra alternativet arbetar hustrun ett visst antal timmar men inte så många timmar att hon själv får beskattas för värdet av arbetsinsatsen. I det tredje alternativet arbetar hustrun drygt 600 timmar. I första fallet, där hustrun inte alls arbetar på gården, är hennes arrendeinkomst B-inkomst. I andra fallet är arrendet A eller B-inkomst för hustrun —- A-inkomst om hon anses ha arbetat i jordbruket i ”inte blott ringa omfattning” som termen lyder, medan det däremot är B-inkomst om hon visserligen anses ha arbetat i jordbruket men inte så mycket att det kan anses som ”i ej blott ringa omfattning”. I det tredje fallet slutligen skall hon beskattas inte bara för värdet av sin arbetsinsats utan också för arrendet som A-inkomst. Jag hoppas innerligt att kammarens ärade ledamöter hänger med i allt det här. Jag kan bara försäkra att det skulle ha varit ännu krångligare om inte skatteutskottet gjort några justeringar. Hur i all världen, herr talman, skall vanliga människor och vanliga taxeringsmyndigheter utan några gudomliga ögon till förfogande kunna bringa rättvis reda i detta sammelsurium? Innebär beskattningsreglerna för B-inkomster över huvud taget någon rättvisa när de kan slå så här olika? Någon motivering för att äkta makar i åtskilliga fall skall bli föremål för en hårdare beskattning av kapitalinkomster än ensamstående och sammanboende utan barn har aldrig lämnats. Därför har vi från moderat håll i år liksom tidigare år krävt att riksdagen hos regeringen skall begära tillläggsdirektiv till 1972 års skatteutredning för en rättvisare beskattning av makars och andra sambeskattades B-inkomster. Det är, menar vi, verkligen hög tid att den målsättningen slås fast. I avvaktan på detta har vi velat föreslå en dellösning som skulle gälla redan fr.o.m. årets inkomster, nämligen att B-inkomster till den del de understiger 2000 kr. alltid skall särbeskattas. Vissa ganska orimliga trös 51 kelproblem som finns antydda i reservationen 3 skulle då i varje fall elimineras. Jag ber därför att få yrka bifall till den vid skatteutskottets betänkande nr 27 fogade reservationen 3. Herr talman! Jag skall be att få ta upp ytterligare några frågor i betänkandena nr 27 och 28, som utan tvivel främst berör kvinnan, nämligen möjligheterna i framtiden för medhjälpande make i ett familjeföretag att få en marknadsmässig ersättning. Det är ju så i dag att om verksamhet bedrivs i aktiebolagseller handelsbolagsform eller om ett par makar driver verksamhet gemensamt, får inkomsten delas upp. Också framgent skall medhjälpande make beskattas för det marknadsmässiga värdet av sitt arbete, men — som vi hört tidigare i dag — bara om det överstiger ett visst antal timmar. Dessutom föreslås ersättningen begränsad till högst en tredjedel av makarnas gemensamma inkomst från företaget, frånsett vissa undantag vid likvärdiga arbetsuppgifter. Detta skulle gälla vare sig verksamheten drivs som enskild firma, som handelsbolag eller som aktiebolag. Låt oss för att vara realistiska helt kort slå fast att ”den medhjälpande maken” i det alldeles övervägande antalet fall, säkerligen 90-95 "., är kvinnan i familjen. Vad innebär nu den föreslagna nyordningen på beskattningens område? Den socialdemokratiska majoriteten i skatteutskottet liksom departementschefen vill slå fast en princip som innebär att den gifta medhjälpande kvinnans arbetsinsats är värd högst hälften av mannens. Detta även om de skulle ha arbetat precis lika mycket i företaget. Ja, t.o.m. om den medhjälpande maken skulle ha arbetat mer. Endast i de fall då taxeringsmyndigheterna bedömer båda makarna som företagsledare kan en annan fördelning godtas. Tongångarna från Birger jarls tid, då man från principen Gånge hatt till och huva ifrån gick över till ett system som innebar att kvinnan i alla fall skulle få ärva hälften mot mannen, ter sig med förlov sagt slående. Men, herr talman, vi befinner oss inte på 1200-talet. Vi befinner oss nära inpå år 2000. Och vi befinner oss i en period som kännetecknas av en medveten strävan att minska inkomstklyftorna i samhället. Vi befinner oss också i en period som kännetecknas av en medveten strävan att öka jämlikheten mellan könen. Men så långt som till den gifta kvinnan som hjälper sin make i den av honom bedrivna rörelsen sträcker sig uppenbarligen inte dessa strävanden. Färghandlaren, för att ta ett enda exempel, skall taxeras för minst dubbelt så mycket som sin medhjälpande make och därmed basta. Detta är principen. Vad säger då utskottet om denna icke särskilt tidsenliga lönesättning? Jo, att regeln att högst en tredjedel av nettointäkten får beskattas hos medhjälparen enligt utskottets mening är ägnad att underlätta en korrekt beräkning av en marknadsmässig ersättning för makes arbetsinsats. Detta uttalande görs i ett land och vid en tid då såvitt jag vet en väl utvecklad lönestatistik föreligger. För att i alla fall i någon mån illustrera dagens verklighet har jag begärt in en del löneuppgifter på just arbetsledare och medhjälpare inom några olika verksamhetsområden. I ett litet snabbköp är affärsbiträdets lön ungefär Nr 76 74 ". av affärsföreståndarens. Några 50 ". är det i varje fall inte fråga om. Fredagen den I ett lantbruk har en utbildad arbetsledare 87 ". i förhållande till lantar 5 mars 1976 betarens lön. Än mindre här är det fråga om några 50 ".. I en förskola I har medhjälparen en lön som uppgår till 78 ". av förskollärarens. Tand = Avveckling av s.k. sköterskan i folktandvården har 65 ". av tandläkarens inkomst, och det = faktisk sambeskattvare sig hon är gift med honom eller inte. Men skulle de bedriva egen — ning verksamhet och dess värre vara gifta med varandra sjunker kursen genast till 50 "+. Om utskottsmajoriteten får som den vill. I departementen har det konsultativa statsrådet 91 "> av departementschefens lön — och några planer på en radikalt annorlunda lönefördelning där föreligger inte, såvitt mig är bekant. På fabriken har man ofta svårigheter att ge förmannen en lön som med Så 10". överstiger arbetarens. Men i skatteutskottets tankevärld är inkomstklyftorna av en helt annan dimension. Tage Magnusson gav ett exempel på hur tokigt den här tredjedelsregeln kunde slå. Han nämnde en liten branschtidskrift där — förutom företagsledaren — några journalister arbetade, en av dem gift med företagsledaren. Om hustrun skulle kunna få ut och taxeras för en vanlig journalistlön skulle mannen nära nog behöva fördubbla sin lön, och det skulle företaget inte bära. Skulle hustrun i stället gå ned till en tredjedel av den gemensamma inkomsten — alltså 70 ".» av normal journalistlön — skulle det inte betraktas med särskilt blida ögon av facket, sade herr Magnusson. Men herr Wärnberg visste lösningen: hon kunde visst få bära upp ordinär journalistlön, men mannen skulle beskattas för 40 ". av den. Jag tycker med förlov sagt att det är en lösning som är minst sagt dubiös. Det är väl självklart att en sådan uppdelning med en tredjedel kontra två tredjedelar leder till betydligt högre skatt för makarna tillsammans än om de fick skatta var och en för sig för marknadsmässiga löner. Vi skall väl inte heller glömma bort den sociala tryggheten i detta jämlikhetens samhälle! Varför skall hustrun i det här fallet få en social trygghet som bara är hälften av den mannen har och som inte på långa vägar skulle uppgå till den som hon med marknadsmässig lön och beskattning skulle vara berättigad till? Och vad blir, för att ta ett annat exempel, konsekvensen om färghandlaren skulle gifta sig med sitt affärsbiträde? Helt plötsligt skulle — om de tog ut samma lön tillsammans som tidigare — han bli värd mycket mer i taxeringsmyndigheternas ögon medan hon skulle bli värd motsvarande belopp mindre. Vad innebär nu detta i praktiken? Bortsett från känslorna hos de kvinnor som i varje fall i inkomstlängderna får se sina insatser värderade långt under de marknadsmässiga blir följden självfallet den att förhållandena för småföretagen ytterligare krånglas till och försvåras. Sin egen hustru och sina egna barn har man inte råd att anställa, om nu socialdemokraterna vinner lottdragningen. Med andras hustrur och andras barn går det däremot alldeles utmärkt. Med sådana regler har man också ryckt undan en bra bit av grunden för allt vad småföretagsamhet heter i det här landet. 53 Herr talman! Jag brukar inte höra till dem som här i kammaren står upp och talar om manssamhällets förtryck, men jag tycker att den här tredjedelsregeln ändå är ett alltför markant undantag från allt vad rättvisa mellan könen innebär för att stå opåtalad. Det skall bli mycket intressant att se hur de kvinnliga ledamöterna inom de socialdemokratiska och kommunistiska partierna kommer att ställa sig i den här frågan. Kommer de att resa sig upp som en man och rösta för den princip som deras huvudsakligen manliga kolleger i skatteutskott och departement har slagit fast, nämligen att den gifta medhjälpande kvinnan vare värd högst hälften mot mannen? Från de borgerliga partiernas sida finner vi tredjedelsregeln minst sagt otidsenlig och allvarligt ägnad att försvåra för företagen att driva sin verksamhet.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

Herr talman! På dessa tre minuter hinner jag inte gå igenom fru Troedssons anförande. Det hoppas jag att herr Kristenson kommer att göra. Jag vill bara ta upp de 2000 kronorna samt A och B-inkomsterna. Vi bör komma ihåg att även uppdelningen i A och B-inkomster var en åtgärd mot skatteflykt en gång i tiden. Kapitalinkomsterna kunde nämligen då fördelas mellan makar på ett skattemässigt gynnsammare sätt. Det är bakgrunden till denna uppdelning. Utskottet anser att skatteutredningen är oförhindrad att från olika aspekter pröva frågan om A och B-inkomster i framtiden i ett större sammanhang. Men utskottet är inte berett att ge utredningen några direktiv om hur denna avvägning skall ske. Men det går alltid att göra om skalorna och att höja sparavdraget för att ändra beskattningen av kapitalinkomster. Utskottet är medvetet om att tröskeleffekter kan uppstå genom att man har en gräns vid 2 000 kr. Under detta belopp sker ingen sambeskattning, men om summan överskrids sker sambeskattning från botten. I vissa fall kan alltså ett par hundralappars ökning av B-inkomsten innebära mycket stora skattehöjningar. Gränsen vid 2 000 kr. har tillkommit för att få bort mindre belopp från taxeringsarbetet. Man kan se saken på ett helt annat sätt än fru Troedsson gör. De som har stora B-inkomster får ingen bestraffning, som fru Troedsson vill göra gällande, utan de som ligger under 2 000 kr. får en skatteförmån i det stora regelsystemet. Beträffande tredjedelsregeln vill jag, fru Troedsson, framhålla — jag har sagt det tidigare till herrar Josefson och Mundebo — att vi inte har gjort någon könsdiskriminering. Har vi någon gång talat om att den medhjälpande parten skall vara man eller kvinna? Det är företagets sak att säga vem som är den medhjälpande parten. Men vi är alla överens om att småföretagen i detta land vilar på företagsledarna. Företagsledarens stora insatser är av görande för hur företaget går. Det är då ganska rimligt att företagsledaren — Nr 76 får betalning för sitt arbete. X 3 . Fredagen den Jag kan ange många fall, där det inte är fråga om de små inkomster
Herr talman! När det gällde B-inkomsten ville jag i mitt anförande främst ta upp principen. Skatteutskottets tyngsta argument mot en beställning till skatteutredningen var att motiven för en särbeskattning var arbetsmarknadspolitiska och att hänsyn måste tas till kravet på likställighet mellan könen vid beskattningen. I mitt inlägg sökte jag visa att det inte minst av dessa skäl fanns all anledning att göra en beställning till 1972 års skatteutredning om att man skall gå in för en rättvis beskattning även av makars B-inkomster. Principen bör väl ändå vara att man, om man har infört en individuell beskattning, också får försöka fullfölja den i stället för att här och var behålla små öar av sambeskattning till nackdel för de skattskyldiga. Herr Wärnberg upplyste mig om att tredjedelsregeln kunde gälla både män och kvinnor. Men, herr Wärnberg, jag är precis lika uppbragt om en medhjälpande man inte kan få marknadsmässig ersättning. Det är precis lika diskriminerande. Men skall vi vara realistiska — och det brukar vi vara i skatteutskottet — kan vi väl ändå vara överens om att det i 90-95 ". av fallen är fråga om kvinnor. I sitt förra inlägg redovisade herr Wärnberg en litet väl lättvindig inställning till den medhjälpande maken. Det verkade som om den medhjälpande maken kunde komma och gå litet hipp som happ. Men om den medhjälpande maken arbetar i en tandläkarmottagning såsom tandvårdsbiträde, i en butik såsom affärsbiträde eller på en tidning såsom journalist måste vederbörande också vara där, även om hennes äkta man råkar vara företagsledare. Herr Wärnberg sade några vänliga ord om företagsledarnas stora arbetsinsatser här i landet. Det är vi fullständigt överens om. Men vad jag inte förstår — jag tror inte att någon i kammaren förstår det, om han eller hon tänker efter — är att en företagsledares arbetsinsatser plötsligt skulle bli så ofantligt mycket mer värda om han är gift med sin medhjälpare och dennes i motsvarande mån mindre värda. Den principen är minst sagt antikverad i dagens samhälle.
Herr talman! Jag tycker att fru Troedsson gör sig skyldig till en oerhörd könsdiskriminering när hon vädjar till de socialdemokratiska kvinnorna att rösta på ett visst sätt här i kammaren. Hon förutsätter således att kvinnorna alltid i fortsättningen skall vara den part som har de underordnade sysslorna i samhället. Skatteutskottet har däremot inte gjort någon sådan skillnad på man eller kvinna utan skiljer bara mellan företagsledaren och medhjälpande make. Vår förhoppning är att kvinnorna skall komma upp till en 55 nivå där också de kan vara företagsledare i betydligt större utsträckning än de är i dag. När det gäller att arbeta i en tandläkarmottagning — för att nu ta upp ett av de exempel som fru Troedsson drog fram — kan jag inte tänka mig att en tandsköterska kommer upp till 600 timmar, och en tandsköterska är heller ingen som kan ”komma och gå litet hipp som happ”. Men den som sitter där hemma och exempelvis vaktar telefonen eller går med ett bud till verkstaden ibland har däremot en sysselsättning som bara tar någon timme då och då. Jag tycker emellertid inte att det är någon undervärdering av mig att säga detta, därför att det är där den stora skatteflyktskällan ligger. Sedan får fru Troedsson heller inte bortse från att vi här talar om familjeinkomsten. Det är familjens samlade inkomst som skall få en vettig uppdelning. Är det så att företaget inte orkar bära en marknadsmässig lön till medhjälpande make, är det lika orimligt att chefen i företaget inte skall få någon lön alls bara för att den medhjälpande maken skall få så mycket mera — här är det ju ändå fråga om familjens gemensamma inkomst.

Herr talman! Eftersom vi behandlar två betänkanden som från början har behandlats i två olika utredningar, skall jag bara med några få ord beröra förslaget om att avveckla den faktiska sambeskattningen, som har utretts inom 1972 års skatteutredning. Det var väl helt korrekt som herr Josefson sade att vi socialdemokrater har varit motståndare till att avveckla den faktiska sambeskattningen för jordbrukare och rörelseidkare. Det har vi varit i princip av den anledningen, att det har funnits svårigheter att införa ett kontrollsystem som skulle leda till en rättvis beskattning och medföra att det inte kunde uppstå några skatteflyktsmöjligheter. Jag är själv fortfarande rätt kritiskt inställd till det förslag som vi i dag skall ta och jag tvivlar på att det är riktigt. Jag tror nämligen att erfarenheterna så småningom kommer att visa att vi måste tillskapa ännu starkare kontrollregler, eftersom vi om något eller några år kommer att upptäcka att det här ändå sker en skatteflykt.

Om det sedan har uppstått en separation i äktenskapet, har den av makarna som inte har kunnat deklarera någon inkomst då inte heller haft den sociala tryggheten. Nu får man detta.

Uppdelningen — Nr 76 borde alltså ha varit obligatorisk. Fredagen den Nu kommer förmodligen uppdelningen av rörelseinkomst att börja vid 5 mars 1976 ungefär 40 000 kr. Under den gränsen medför det nämligen inga skatte I förmåner att dela upp inkomsten på två makar, medan det ovanför 40 000 — Avveckling av s.k. kr. blir en skattelättnad vid en sådan uppdelning. Jag tror alltså att i de = faktisk sambeskattrörelser där man har 25 000-35 000 kr. i årsinkomst blir det bara en av = ning makarna som kommer att få den sociala tryggheten därför att bara en av dem kommer att redovisa inkomst av rörelse. Här har tidigare diskuterats arbetstidens längd. Vi i majoriteten har föreslagit att den skall vara 600 timmar. Mina partikamrater i företagsskatteberedningen och vi socialdemokrater i 1972 års skatteutredning hade tänkt oss 800 timmar, medan det förekom önskemål från centerpartiet och delvis från folkpartiet om 400 timmar. Det gjordes en kompromiss, som blev 600 timmar, och det föreslogs av båda utredningarna. I båda utredningarna sitter centerpartisten herr Andersson i Knäred med. Han stod här förut och talade om att antalet bör vara 400 timmar, men inom utredningarna har han mer eller mindre kompromissat med oss socialdemokrater. Då hade han uppfattningen att antalet borde vara 600 timmar. Det är tydligen så som Rapports siffror visade i går, att det inte bara är vi inom utredningarna som inte tror på centerpartiet utan att folk i allmänhet också har börjat upptäcka att centerpartiet inte går att lita på. Fru Troedssons tal om tredjedelsregeln tycker jag att herr Wärnberg svarade på så korrekt att jag inte har någon anledning att lägga mig i den diskussionen. Jag vill sluta, herr talman, med att uttala den tron att riksdagen återigen får ta ställning till den här frågan om tre fyra år, då erfarenheterna av den lagstiftning som vi nu tar säkerligen ger oss anledning att ytterligare skärpa kontrollreglerna. I dag har vi tyvärr inte upptäckt att det är nödvändigt för att lagstiftningen skall fungera på ett så rättvist sätt som möjligt.
Herr talman! Herr Kristenson redovisar något av arbetet i utredningarna och angriper mig för mitt ställningstagande där, vilket inte skulle klaffa med ställningstagandet i utskottet. I skatteutredningen höll vi på länge med den faktiska sambeskattningen och var i ett skede praktiskt taget färdiga att lägga fram ett förslag om 400 timmar. Men det förslaget drogs tillbaka av majoriteten och fick ligga. Ingenting hände. Det var först en lottningsseger här i riksdagen som satte fart på utredningsarbetet igen. I det skedet började socialdemokraterna tala om 800 timmar. Man ville koppla ihop detta med arbetslöshetsförsäkringen osv. För att vi alla fall äntligen skulle kunna ställa frågan under riksdagens prövning ansåg både herr Mundebo från folkpartiet och jag från centern att vi kunde acceptera de 600 timmarna som utredningens förslag. Men sedan vill jag påpeka att man i en utredning väl inte binder partiet. Under remissbehandlingen har det riktats så pass hård kritik mot timantalet §7 att vi anser att det finns anledning att ta fasta på detta. Jag har aldrig i utredningen garanterat att det gällde centerns förslag. Jag sade i ett skede att vi kan till nöds acceptera detta för att man äntligen skall kunna få fram ett förslag från utredningen. Annars hade väl ärendet legat ännu, med den sammansättning som skatteutredningen har. Dessutom betraktades väl detta i alla fall som en ganska liten sak i skatteutredningens arbete, och vi borde ju inte låta den lamslå utredningens fortsatta verksamhet.
Herr talman! Herr Kristenson slöt upp kring utskottsmajoritetens krav på att medhjälpande maka aldrig skall kunna få mer än hälften av arbetsledande makes inkomst. Det är just detta som är anledningen till att jag förut vädjade till de socialdemokratiska kvinnorna. Det har dess värre visat sig att de socialdemokratiska herrarna i skatteutskottet inte har någon som helst förståelse för vad framför allt den medhjälpande kvinnans arbete kan vara värt. Det är nämligen så att skulle tandsköterskan gifta sig med tandläkaren, skulle hennes inkomst inte längre få vara 63 "» av tandläkarens, utan den skulle sjunka till högst 50 ".. Om färghandlaren gifte sig med sitt affärsbiträde, så skulle hennes inkomst inte längre kunna vara kanske 70-80 ”. av hans, utan den skulle sjunka till 50 ",. Samma sak skulle det vara på område efter område. Det är detta som jag har dristat mig att kalla för en ganska enastående diskriminering av de medhjälpande makarna, som till den huvudsakliga delen är kvinnor, ännu i det tjugonde århundradet.

Herr talman! Jag sitter ju inte med i skatteutskottet, men som mångårig taxeringsnämndsordförande kan jag inte låta bli att säga några ord i anledning av vad herr Wärnberg var inne på. Först vill jag konstatera att vi ändå är på det klara med att vi vill ha en rättvis beskattning, alltså en beskattning som drabbar människor efter inkomstförhållanden o. d. på ett rättvist sätt. Men enligt herr Wärnberg skulle det kunna vara så, att en företagares maka inte skulle behöva göra någon verklig insats för att ändå kräva att få ett avdrag. Detsamma skulle gälla för barnens insatser i vissa fall. Uppgifterna skulle med andra ord vara luft. Jag har all respekt för herr Wärnberg, det vill jag tydligt och klart säga ifrån. Han kan en hel del på skatteområdet. Men här går herr Wärnberg för långt. Han säger också att ingen får arbeta på så lösa boliner när de går bort och är anställda som maka eller barn när de arbetar i familjens företag. Ja, det kanske kan anföras sådana exempel. Men för en företagarefamilj gäller det ju att åstadkomma ett resultat, och då får de också ligga i selen, den saken är helt klar. Jag vill fråga: När man i ett företag, exempelvis ett jordbruk, behöver ha en arbetskraft som kör traktorn eller som tar hand om djuren eller något annat, vad är då mera naturligt än att något av barnen som är ledigt — eller som kan ta sig ledigt från skolan eller annat arbete — får rycka in? — Nr 76 Det är väl ändå de som känner till förhållandena allra bäst — som kan ma Fredagen den skinerna, som vet vad djuren skall ha osv. Ingen kan vara mera lämpad 5 mars 1976 att rycka in i sådana fall. FR STO BASAR Ingenting är väl heller mer naturligt än att barnen rycker in och jobbar = Avveckling av s.k. i det företag som de kanske så småningom tänker driva. Då bör naturligtvis faktisk sambeskattockså avdragsrätten för deras insats gälla här. Det är väl ändå inte så att — ning en mor eller en far vill skicka ut barnen på ett annat arbete när man vet att barnen behövs i den egna rörelsen. Då säger herr Wärnberg att det är svårt att kontrollera. Visst kan det vara det, men det beror också på taxeringsnämnderna. Vi har förut diskuterat dessa frågor här i riksdagen, och det är väl ändå på det sättet att finns det en förtroendeman, som känner till förhållandena, är det lättare att bedöma saken än om man tar en tjänsteman exempelvis från länsstyrelsen. Vi har ju taxeringsnämnder som skall gripa in och göra bedömningen. Nämnden måste få avgöra frågorna — det är helt enkelt dess uppgift. Reservanterna är inte ute efter någon orättvis beskattning. Det är bara fråga om att få rättvisa i det här fallet. Om nu vissa personer skulle försöka få ett avdrag som inte är berättigat, skall man då, herr Wärnberg, neka andra, som verkligen har gjort en reell insats, att få ett avdrag under de här omständigheterna? Det måste väl ändå vara fel. Många barn som inte ens uppnått 16 års ålder har gjort stora insatser i föräldrarnas rörelse — ett jordbruk eller något annat. Vederbörande företagare har inte fått något avdrag för detta och inte heller krävt sådant. Ingen av reservanterna har heller krävt någonting härvidlag, men när det gäller barn som är över 16 år eller en make eller maka som gör en insats, då kräver rättvisan att det blir avdragsrätt.
Herr talman! Jag tror att herr Jonasson och jag för det mesta talar om helt olika personer. Från skatteutskottets sida har vi hela tiden sagt att de som verkligen — nu talar jag om makar — gör en arbetsinsats skall ha möjlighet att skatta för den arbetsinsatsen själva, och företaget som sådant skall ha avdragsrätt för den erlagda ersättningen. Men om man inte gör den arbetsinsatsen, så skall man absolut inte ha denna möjlighet. Och det är fråga om att kontrollera detta, så att vi inte får med hela den skara av människor som under många, många år nu i fåmansbolagens form har delat upp inkomsten på flera personer och därmed skaffat sig opåkallade skattefördelar. Det gäller här alltså en åtgärd för att förhindra skatteflykt. Detta kommer inte att drabba några människor som gör en arbetsinsats i vanlig bemärkelse och alltså har helt legala förhållanden. Det kan göra det om det gäller några få timmar, men då är det inte fråga om en skatteförlust, för då får man äktamakeavdraget och även förvärvsavdrag i vissa fall. I fråga om barnen är det klart att man kan säga att barn som är över 59 16 år — och även under 16 år, fast herr Jonasson vill inte driva rättvisan så långt — kan göra en god arbetsinsats i sådana här fall. Men det kan de göra även när det gäller löntagarinkomster — de kan hjälpa löntagaren att göra goda arbetsinsatser, och ändå får löntagaren skatta för det. Det är alltså fråga om rättvisa här. Och om en pojke eller flicka som är över 16 år i dag heltidsstuderar, så är det väl ganska rimligt att tro att studierna under den tid han eller hon studerar — alltså icke under ferierna utan under den tid vederbörande studerar — verkligen upptar deras tid, så att de inte kommer att göra någon större arbetsinsats. Nej, då är det fråga om små arbetsinsatser, och de sker på mycket, mycket lösa boliner. Man kan — som jag har varit inne på flera gånger här i dag — säga att de har suttit och vaktat telefonen. Alltihop är således en kontrollfråga. Och jag skulle vilja se den taxeringsnämnd — även med lokal kännedom — som kan säga att den här människan, den här pojken, den här flickan har gjort en arbetsinsats, men den här har inte gjort det. Det är alltså för att få litet enhetliga regler som skatteutskottet har gått på den linje som jag här redovisat.
Herr talman! Bara ett kort inlägg till herr Wärnberg. Han sade att den som gör en arbetsinsats också enligt det förslag som utskottet här presenterat får en marknadsmässig ersättning. Men det blir ju inte så. Det är ju den saken vi hela tiden har brottats med. Man ger marknadsmässig ersättning endast under förutsättning att den medhjälpande maken utför gott och väl en tredjedel av helårstjänst.
Herr talman! Herr Wärnberg sade att han och jag tydligen talar om olika människor, och det är kanske riktigt. Herr Wärnberg talar om dem som skulle vilja fuska och kräva avdrag som man inte har rätt att göra, och jag talar om dem som har gjort rätt för ett avdrag men som inte får möjligheter att rent skattemässigt göra sådant avdrag. Med utskottets förslag har nämligen dessa människor, som har gjort en insats, ingen möjlighet att göra avdrag. Vidare sade herr Wärnberg att det kan inte bli så mycket med arbetsinsatserna för den som studerar. Men, herr Wärnberg, om man påstår det så står man ganska främmande för realiteterna och för vad som faktiskt händer såsom samhället nu fungerar. En pojke eller flicka som studerar kan under helgerna göra mycket i hemmet genom att sköta djuren osv., när föräldrarna är sjuka och inte orkar arbeta. Jag har sett många exempel på det. De kan under eftermiddagar och kvällar samt under hela lovet göra mycket goda insatser. Därmed gör de också en samhällsinsats, samtidigt som de själva lär sig mycket. Då bör de också självklart ha denna rätt!
Nr 76 Herr talman! Jag vill bara bemöta herr Magnusson i Borås och säga, att om man gör en insats skall man också ha betalt för den. Nu har vi här en spärregel, där det talas om en tredjedel, och — nu upprepar jag vad jag Li tidigare sade till fru Troedsson — det är den samlade familjeinkomsten som = Avveckling av s.k. skall delas upp mellan makarna. Den skall inte delas upp så att den ena = faktisk sambeskattmaken helt enkelt blir utan lön. Även den maken gör väl en samhällsinsats! — ning Annars kan ju den medhjälpande maken, man eller kvinna, ta hela företagsavkastningen, medan den riktige chefen inte får ett öre. Regeln om en tredjedel innebär en rimlig uppdelning av den samlade familjeinkomsten, och det är inom den ramen man får betalt och skall deklarera resp. avdrag för det arbete man utför.
Herr talman! Jag konstaterar nu att herr Wärnberg upprepar att det är en rimlig inkomstfördelning att den medhjälpande maken får en tredjedel av den inkomst som båda makarna gemensamt har arbetat ihop. Det uttalandet tycker jag tydligt och klart visar att fru Troedsson hade rätt, när hon sade att det förslag som vi nu skall besluta om innebär en diskriminerande lagstiftning för den medhjälpande maken, som i allmänhet är kvinna.